Fru talman! En vision i januari 1997 om hur svenskt näringsliv kommer att gestalta sig om 20-30 år måste ta sin utgångspunkt i hur klimatet kommer att se ut för de människor som skall vara drivkraften bakom morgondagens företag - de innovatörer och entreprenörer som skall starta och utveckla nya Ericsson, nya Atlas Copco och nya Hennes & Mauritz. Och lika viktigt är klimatet för de människor som skall utveckla den flora av småföretag som aldrig kommer i närheten av börslistorna men är en nödvändig förutsättning inte minst för de större, etablerade företagen. Fru talman! Det finns ett antal ödesfrågor: Kommer de ungdomar som nyligen har påbörjat sin vandring genom skolsystemet att finna det meningsfullt att skaffa sig en kvalificerad utbildning? Kommer det att löna sig? Kommer vi då, runt 2020, att ha ett skattesystem som gör att det lönar sig att satsa tid och engagemang och att ta ekonomiska risker för att utveckla en affärsidé i en egen verksamhet? Kommer den offentliga sektorn att öppnas upp för privata initiativ och attrahera en ny grupp av entreprenörer? Kommer hinder i form av regleringar, byråkrati och de föråldrade inslagen i arbetsrätten att röjas undan? Kommer Sverige att fullt ut vara en del av det vidareutvecklade europeiska samarbetet, så att den som vill pröva sin affärsidé på en större marknad har lika stora chanser att lyckas om hon gör det med Sverige som bas som om hon utvecklar företaget i Tyskland eller Danmark? Kommer det att finnas ett fungerande system för riskkapitalförsörjningen, så att vägen från idé till produktion inte behöver sluta i Japan eller i USA? Fru talman! Mitt sätt att formulera frågeställningarna ger en klar fingervisning om hur Folkpartiet vill skapa gynnsamma förutsättningar för svenskt näringsliv, sett i ett vidare perspektiv. På utbildningsområdet krävs t.ex. insatser för att ge människor breda såväl som specialiserade kunskaper och färdigheter, men framför allt möjligheter att inhämta nya kunskaper när villkoren ändras och tekniken utvecklas. Skattesystemet måste ändras, så att de välståndsbildande krafterna vårdas, inte motarbetas. Politiken skall präglas av förståelse för de motiv som driver människor och företag att utvecklas. Fru talman! Mycket kommer att vara annorlunda för den entreprenör som är verksam 2020. Vissa viktiga förändringar ser vi starten på redan nu. Skillnaden mellan industri och tjänsteföretag kommer att bli allt mindre. 2020 kommer den uppdelningen att kännas lika konstlad som avlägsen. Mest lyckosamma kommer de företag att vara som lyckats integrera hög kompetens på tjänsteområdet med industriell produktion. År 2020 är det inte mycket kvar från Margareta Winbergs tid i Arbetsmarknadsdepartementet. Lönebildning och anställningsförhållanden är anpassade till helt nya förutsättningar. De stelbenta reglernas tid är förbi. Politikerna bestämmer mindre och de berörda människorna - företagarna och deras medarbetare - desto mer. Att arbetstider är flexibla uppfattas som självklart. När och var man arbetar kommer man överens om med sin arbetsgivare eller uppdragsgivare. Många jobbar tidvis hemma på distans, tidvis på arbetsplatsen, och man varvar anställningar med kontrakterade uppdrag. Konkurrensen kommer att vara effektivare år 2020 inte bara på grund av frihandel och tryck utifrån. Också här hemma kommer de marknader som i dag domineras av några få företag att ha öppnats upp. Det gäller inte minst på de områden som i dag domineras av våra före detta affärsdrivande verk. I den offentliga sektorn har privata entreprenörer fått möjlighet att verka på konkurrensneutrala villkor till gagn för valfrihet och effektivitet. År 2020 har IT-utvecklingen förenklat människors vardag. Möjligheterna att arbeta, studera och delta i samhällsdebatten på distans frigör tid - något som utnyttjas inte minst av småbarnsföräldrarna. Många företag är nätverksbaserade. De gamla hierarkiska och formella strukturerna har ersatts av människor som väljer att jobba med projekt i löst sammansatta och flexibla nätverk. Fler fortsätter att verka och leva i sin hembygd. De slipper flytta till storstäderna för att få jobb, och de upplever en helt annan valfrihet och kvalitet. Fru talman! 1997 års näringsminister talar och handlar som om företag etableras och utvecklas utan företagare. Detta är i själva verket det grundläggande felet i socialdemokratisk näringspolitik. Är 2020 kommer det synsättet att sedan länge vara hopplöst förlegat, och det är åtskilliga år sedan ansvarigt statsråd hade beteckningen socialdemokrat.

Fru talman! Vården är den fråga som de flesta prioriterar mycket högt. Det har ett flertal undersökningar visat. Om vi skall skapa ett samhälle med en hållbar utveckling på lång sikt måste vi också debattera vården och ändra på den kurs som vi nu har, annars kommer vårdskutan att haverera. Som det ser ut nu har vi inte en hållbar utveckling på vårdsidan. Det är riksdag och regering som har skapat denna ohållbara utveckling. Man har sagt att det samhällsekonomiska läget tvingat fram minskningen av det generella statsbidraget till landsting och kommuner. Statens minskade bidrag till landsting och kommuner har nu hållit i gång besparingskarusellen under flera år. Från början fanns det ett utrymme att spara och effektivisera, men sedan länge har vården passerat smärtgränsen. Nu slås bra verksamhet sönder när man på vissa ställen genomför, som jag ser det, vettlösa besparingar. Många landstingspolitiker verkar ha drabbats av någon sorts besparingsmani och ser inte vad de håller på och ställer till med. För ett par dagar sedan talade jag med en mycket svårt sjuk kvinna som ligger på sjukhus i mitt län - i Gävleborgs län. Hon talade om att hon tyckte att personalen var underbar. De gör ett bra jobb, men de hinner inte göra allt de skall, för de är för få. Det här är någonting som jag ofta har hört. Patienterna är nöjda, men de märker att personalen inte hinner göra det den skall. Att det är så här på många ställen bekräftar även SKTF:s rapport, som handlar om en försämrad arbetsmiljö inom sjukvården, med ökad stress och arbetsbelastning som ger sämre säkerhet och bristande kvalitet. Visst är det väl märkvärdigt att vi har fått en sådan utveckling, när det finns så många som är arbetslösa och när AMS visat på att samhällsbesparingarna när man drar ned inom vårdsektorn är ytterst små i vissa fall. I andra fall kostar det mer att friställa personal än vad man sparar. En annan ohållbar del i den s.k. utvecklingen i vården är det nya fenomen som kallas färdigbehandlad. Det innebär att patienter skickas hem för att de är färdigbehandlade. För de flesta låter det helt riktigt att en färdigbehandlad patient skall skickas hem, och i det flesta fall är det också så. Men i detta system åker också många jojo mellan landsting, kommun och hem. Det beror på överbeläggningar på sjukhus och på vem som har betalningsansvaret för de färdigbehandlade. Men anhöriga kan inte alltid förstå landstingen när de skickar hem en anhörig som är färdigbehandlad. En del skräms av tanken att få hem sin s.k. färdigbehandlade familjemedlem. Hur skulle ni själv reagera om ni fick hem en medvetslös anhörig som ligger i respirator, men som anses vara färdigbehandlad därför att ingenting mer finns att göra? Detta är vad som håller på att ske i vårt län. Vi har ett par sådana fall. Jag vill påstå att det beror på att besparingshysterin nu gått så långt att alla försöker puffa över kostnader på någon annan för att klara sin egen budget och för att kunna behålla sin egen personal. Att anhöriga drabbas och att primärvården eller den lilla kommunen får ta de övervältrade kostnaderna bryr man sig inte om. I dagens vårdsamhälle gäller det att klara sin egen ekonomi - att hålla näsan över vattnet. Allt verkar ha blivit ett ekonomiskt spel. Omvårdnaden kommer i andra hand. Detta är ingen kritik mot vårdpersonalen, utan mot de politiska beslut som skapat denna situation. Fru talman! Om vi skall få ett hållbart samhälle på vårdsidan måste vi ändra kurs. Då måste vi snabbt tillföra vården mer resurser. Det finns pengar. Det hela är en prioriteringsfråga. Det känns därför hoppfullt att statsministern lovat nya pengar till vården, men jag vill avvakta och se vad det löftet innebär innan jag gör min bedömning av det. Jag är rädd att insatsen inte räcker och att den inte kommer fort nog. Fru talman! Landsting och kommuner måste också få tillbaka sin fulla rätt att höja kommunalskatten. De lokala politikerna måste själv få fatta beslut om sina skatter utan att utsättas för hot om statliga repressalier. För att vi skall få en hållbar samhällsutveckling måste vi också lyssna på medborgarnas önskemål. Vilka önskemål de har när det gäller vården och den trygghet som bra vård ger har väl ingen politiker undgått att höra.

Kammarens sammanträde återupptas för riksdagens frågestund. I dag deltar följande statsråd, som jag hälsar hjärtligt välkomna: statsminister Göran Persson, utbildningsminister Carl Tham, miljöminister Anna Lindh, jordbruksminister Annika Åhnberg, statsrådet Pierre Schori, statsrådet Leif Blomberg och statsrådet Björn von Sydow. Statsministern svarar på allmänpolitiska frågor, och övriga statsråd svarar på frågor som berör deras respektive ansvarsområden. Jag vill för säkerhets skull erinra om att statsrådet Björn von Sydow i dag svarar på frågor i sin egenskap av handelsminister. Efter den 1 februari kommer han att svara på frågor i sin tillkommande egenskap av försvarsminister. Ordet är fritt.
Fru talman! I går kunde vi läsa att 471 civilanställda inom Stockholmspolisen varslats. Eftersom de civilanställdas arbetsuppgifter finns kvar kommer omkring 200 poliser att tas från den operativa verksamheten för att fungera som bl.a. receptionister och passkontrollanter. Utöver de problem som uppkommer för brottsbekämpningen är detta inte ett effektivt utnyttjande av befintliga resurser, men polismyndigheten måste naturligtvis följa regeringens direktiv, som innebär stora besparingar och krav på att poliser inte får sägas upp. Polisen är inte den enda verksamhet som drabbas. Även inom andra verksamheter kan vi se liknande exempel på en utveckling mot resursslöseri och andra negativa effekter som inte redovisats för riksdagen. Ett exempel är försvarsbeslutets effekter på Volvos Mot denna bakgrund vill jag fråga statsministern om man inte i de konsekvensanalyser som föregått regeringens propositioner förutsett bl.a. de negativa konsekvenser jag har pekat på och vilka slutsatser vad gäller behov och utformning av konsekvensanalyser som statsministern har dragit inför kommande propositioner.
Fru talman! Frågan är ordentligt diskuterad i sak mellan justitieministern och frågeställaren. Nu handlar det om det principiella, om konsekvensanalyser vid neddragning i offentlig sektor. Sådana konsekvensanalyser görs naturligtvis regelbundet och regelmässigt när man går till beslut. Jag kan avslöja för frågeställaren att ingen av de förändringar som vi har gjort i våra sparprogram har resulterat i att verksamheterna har förblivit oförändrade eller opåverkade. När vi har sparat på polisen så märks det. När vi sparar i vården så märks det. När vi sparar i skolan så märks det. Men vårt läge har ju varit att vi inte kan fortsätta att låna till verksamheten - inga poliser på kredit, utan de skall betalas med egna pengar.
Fru talman! Jag förstår att ordentliga konsekvensanalyser har gjorts. Jag förstår av det att det också har varit uppenbart att den operativa verksamheten inom polisen kommer att påverkas, eftersom poliser nu får utföra administrativt arbete. Jag förstår också av statsministerns svar att konsekvensanalyserna av försvarsbeslutet redan från början visade på en påverkan på Arbogaverken. Tack för svaret!
Fru talman! De slutsatser frågeställaren drar om inverkan på polisen och brottsbekämpningen har frågeställaren gått igenom här i kammaren förut i dialog med justitieministern. Då klarade de ut den saken. Vad som förvånar mig litet är att det i samband med neddragningar i offentlig sektor bara är konsekvenserna för polis och militär som tycks värda att följas upp. Jag har faktiskt varit mer orolig för vården och skolan, även om jag inser att också de sektorer som frågeställaren pekar på är viktiga.
Fru talman! Statsministern talade i går om att göra saker med egna pengar. Vi hörde honom också nyss tala om detta. Detta satte han då i motsats till att göra sig beroende av utländska bankirer. Vi kan också i dagens tidningar läsa om att finansmannen Jacob Wallenberg under andra världskriget försökte få Riksbanken att köpa guld som nazisterna hade stulit. Jag skulle utifrån detta vilja vidga statsministerns diskussion om egna och andras pengar. Jag skulle vilja höra om statsministern har något att säga om den moraliska och demokratiska aspekten på att vi är så beroende av den makt som de svenska finansfamiljerna, inklusive familjen Wallenberg, i dag har.
Fru talman! Frågan är kanske något vidare än det exempel som togs. Diskussionen om Riksbanken och Jacob Wallenbergs insatser i det sammanhanget får värderas. Det finns en arbetsgrupp tillsatt som tittar just på den typen av frågor. UD, Riksbanken och, tror jag, den judiska församlingen i Stockholm är engagerade i det arbetet, som kom i gång efter ett besök i Sverige nyligen av Judiska världskongressen. Lönnroth pekar också på en vidare fråga. För mig som socialdemokrat har det alltid varit viktigt att den offentliga ekonomin står under demokratisk kontroll. Jag har med stor oro och också ilska sett hur man successivt under vissa perioder under de senaste 20 åren har gjort pensionärer, vårdtagare och andra beroende av långivare utanför Sveriges gränser. Vi är på väg bort från det nu. Vi når balans 1998, t.o.m. ett litet överskott. En stark offentlig sektor, finansierad med egna pengar, är naturligtvis en bra motvikt till både nationellt och internationellt kapital.
Fru talman! På den punkten är statsministern och jag helt överens, men det var inte det min fråga gällde. Jag anser att eftersom statsministern själv har väckt frågan om det moraliskt berättigade i att låna från utländska bankirer är det också rimligt att diskutera det sätt på vilket kapitalackumulationen hos de svenska finansfamiljerna har gått till. Är statsministern beredd att säga något om den moraliska aspekten i det faktum att dessa finansfamiljer har en så oerhört stor makt över Sverige och vår svenska demokrati? Det var den frågan jag ville ställa till statsministern.
Fru talman! Jag tror att jag delvis svarade på den frågan. Vi har alltid sett starka fackföreningar och en stor, välskött gemensam sektor som balanserande krafter till ett nationellt kapital, nu i dag alltmer till ett internationellt kapital. Jag kan avslöja för Johan Lönnroth att det just nu kanske inte är familjen Wallenbergs makt som gör att jag ligger vaken om nätterna och funderar, utan det är mer det internationella kapitalets enorma kraft, dess snabba rörlighet och svårigheten att möta detta med kraftfulla politiska motvikter. Ett försök i det sammanhanget är EU, och därför tycker jag att det är ett viktigt projekt.
Fru talman! Också jag vill fråga Göran Persson om naziguldet och höra om det förslag som har kommit upp på att man måste stifta en ny lag för att komma in i Wallenbergarkivet är något som regeringen överväger och hur de funderingarna i så fall ser ut. Jag vill också ta upp den moraliska fråga som Johan Lönnroth väckte: Hur ser regeringen på att det alltid i efterhand är någon som upptäcker affärer som har ägt rum? Varför tar inte regeringen själv initiativ, när man ändå i vissa arkiv måste ha sett att sådana här händelser har inträffat? Varför tar man då inte upp saken och reder upp det i lugn och ro, utan att det hela först så att säga måste ha upptäckts av någon?
Fru talman! Den aktuella händelsen inträffade aldrig. Det var ju en riksbankschef som stoppade detta. Det fanns en propå, och den redovisas nu i arkivstudier. Regeringen har ingen anledning att på något sätt försvåra de studierna. Tvärtom har vi all anledning att göra det här tydligt och synligt. Jag vet inte, för jag kan inte bedöma frågan, om en lagstiftning gentemot Wallenbergarkivet skulle vara något som förde frågan framåt. Det har jag i dag ingen uppfattning om. Men rent allmänt: Låt oss lysa igenom det hela, låt oss diskutera detta och låt oss jämföra vad som hände i Sverige under andra världskriget med vad som hände runt omkring oss i våra grannländer!
Fru talman! Statsministern ställer sig alltså inte avvisande till förslaget om att stifta en lag för att verkligen kunna komma åt källorna och i Wallenbergarkivet se vad som hänt och vad som inte har hänt samt hur Sverige ställde sig till den här frågan under andra världskriget.
Fru talman! Det finns ingen anledning för regeringen att gå in i en position där vi avvisar någonting, utan vi har allt intresse av att papper läggs på bordet och att det redovisas hur det gått till. Så här 50 år efteråt borde det rimligen också ligga i Wallenbergsfärens intresse. Låt oss nu inte börja måla in oss i hörn! I stället skall vi försöka få fram sanningen. Då får vi se vilka instrument vi behöver använda.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Pierre Schori. Min fråga gäller utvecklingen i Jugoslavien, framför allt i Serbien. Det som sker nu är väldigt oroande, dvs. att man inte respekterar de demokratiska val som skett där nere. Har statsrådet någon fundering på vad som kan hända om utvecklingen inte förändras så att man respekterar de regler som gäller vid demokratiska val? Kan vi se en ny flyktingström t.ex.?
Fru talman! Det som händer i f.d. Jugoslavien - förutom återuppbyggnad och återvändande - är en begynnande demokratisering på håll där detta inte tidigare funnits. I Kroatien ser vi hur kampen för mera demokrati går, och vi ser att det sker med kraft framför allt i Serbien. Felipe Gonzáles, f.d. spanske statsministern, har varit där nere på uppdrag av OSSE. Hans rekommendationer har EU nu ställt sig bakom. De går ut på att kräva att regimen fullt ut skall respektera för det första att valen på nio orter vanns av oppositionen, för det andra att man skall inleda en dialog med oppositionen och för det tredje att man skall inleda en demokratiseringsprocess, framför allt i medierna. De är ju inte fria. Om man följer detta, och jag tror att omvärldens tryck kommer att vara så starkt att det går i den riktningen, blir det en förbättring i Serbien och i hela området och därmed ingen risk för flyktingströmmar.

Fru talman! 1998 år det valår. Vi har alla väntat på att statsministern skall komma med allmosor. Nu kommer 10 miljarder till kommuner och landsting. På 80-talet fanns det gott om resurser inom sjukvården. Trots det dog patienter i onödan i väntan på hjärtoperation. Fortfarande finns det pengar i landstingen som borde gå till vård, men som går till annan verksamhet. Som exempel kan nämnas att i Stockholms läns landsting går mer än 1 miljard - dvs. resurser motsvarande ett universitetssjukhus - till politiker och administration samt till en sysselsättningsgaranti för personal som är frikopplad från vården. På vilket sätt avser statsministern åtgärda de systemfel som finns inom landstingen för att sjuka patienter skall få den sjukvård som de redan har betalat för? Det är inte trovärdigt att föra in mera pengar i landstingen förrän det är gjort.
Fru talman! Vi vet ju att Moderaterna vill avveckla landstingen. De har drivit en kampanj för det under ganska många år. Men man är i den frågan, som i så många andra, isolerade och ensamma. Landstingen blir kvar med egen beskattningsrätt. Ett enormt förändringsarbete är gjort i svenska kommuner och landsting under de senaste åren. Frågeställarens beskrivning av landstingen är naturligtvis inte förenlig med verkligheten. Landstingens förändringsarbete fortsätter. Det blir inga "allmosor" till kommuner och landsting, utan de får ett rimligt tillskott för att kunna behålla sjuksköterskor, läkare och äldreomsorgspersonal liksom lärare i skolan. Jag tror att de allra flesta svenskar begriper att det är en vettig insats. Men vill Moderaterna ha den debatten, så var så goda!
Fru talman! Jag vill tacka statsministern för svaret. Jag fick det svar som jag förväntade mig. Vi vill satsa på sjukvården, inte på politiker eller administration. Vänstermajoriteten i Stockholms län har ju valt att höja sjukhuspolitikernas arvoden, att lägga ned intensivvårdsplatser osv. Tyvärr är det inte den vägen man skulle önska. På socialdemokratiskt manér löser statsministern problemen inom vården med mera pengar i stället för att undersöka hur befintliga pengar används. Kvantitet går före kvalitet. Jag upprepar min fråga: På vilket sätt vill statsministern åtgärda systemfelen inom landstingen för att de sjuka patienterna skall få den vård som de behöver? Det räcker inte med att skjuta till pengar, utan vad som behövs är att det ändras i systemet.
Fru talman! Det finns två synsätt här. De flesta tycker att det faktiskt saknas pengar inom vård, utbildning och omsorg. Sedan har vi de som tycker att det går att sänka skatterna ytterligare och att ta bort ännu mera resurser från verksamheterna. Vi kommer inte att nå varandra i en dialog. Det är två helt skilda synsätt, och de får väl mätas med varandra i kommande valrörelse.
Fru talman! Som kristdemokrat hälsar jag med stor tillfredsställelse att regeringen äntligen inser att vården och omsorgen behöver mera resurser. Vi har här i kammaren lagt fram flera förslag om att årligen förstärka vården och omsorgen med 6,5 miljarder. Är det inte en något enkel lösning på problemet att ha en engångssumma till vård och omsorg? Krävs det inte årliga tillskott, inte bara en engångsumma, för att långsiktigt förstärka kommunernas och landstingens resurser?
Fru talman! Det har aldrig varit tal om en engångssumma. Jag pratar om 1998 års budgetnivå. Som Michael Stjernström vet fungerar den ekonomiska planeringen för staten på så sätt att det som förs in i 1998 års budgetram rullar med 1999 och framåt. Det är alltså permanenta pengar. Fördelen nu är att vi gör det med egna resurser. Vi lånar inte pengarna. Vi hämtar inte hem dem på Wall Street eller i Frankfurt. Vi är inte beroende av en finansministers mer eller mindre framgångsrika övertygelseförmåga utomlands. Det är svenska löntagare som drar ihop detta och som betalar skatter. Det gör att vi nu kan ge en lättnad för vården och omsorgen. Jag är tacksam för Michael Stjernströms deklaration. Uppenbarligen tycker Kristdemokraterna att det är mera resurser som behövs, inte lägre skatter.
Fru talman! Jag tackar statsministern för svaret. Jag tror att Kristdemokraterna och regeringen i framtiden kan samarbeta i fråga om att förstärka vården och omsorgen.
Fru talman! Jag ser fram emot denna något snabba kantring i positionen jämfört med gårdagens partiledardebatt, där det trots allt var Moderaterna - som ju skall sänka skatterna i landstingen och ta bort resurser - som man skulle samarbeta med, men välkomna!
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Pierre Schori. En demokratiseringsvåg har svept över världen under de senaste 10-20 åren, medan åtminstone en fjärdedel av världens befolkning - jag tänker på dem som lever i Kina - fortfarande lever i en diktatur. Det är faktiskt så att Kina har allra flest fängslade per invånare i världen, tre gånger så många som i USA. Fängslandena fortsätter. Man fortsätter att skicka demokratikämpar till arbetsläger. Så sent som i december och januari har ytterligare välkända demokratiaktivister blivit dömda. Wang Min är en, han har skickats till omskolningsläger. Vad han gjorde var att propagera för yttrandefrihet. Choephel, en musiker, talade om demokrati i Tibet. Han dömdes i december till 18 års fängelse. Li Hai, en känd människorättsaktivist i Peking, dömdes till nio års fängelse. Hans brott bestod i att han försökte ta reda på vart fångarna från
Fru talman! Tyvärr har Kina en från en stor del av omvärlden avvikande syn på mänskliga rättigheter. Vid varje tillfälle som vi har berör vi dessa frågor på ett allvarligt sätt och försöker övertyga den kinesiska regeringen om att ändra attityd, att respektera mänskliga rättigheter enligt den deklaration som Kina skrivit under. De senaste fängslandena har vi tagit upp inom EU och förbereder frågan i den dialog som pågår med Kina från EU:s sida när det gäller handel men också mänskliga rättigheter. Jag tror att vi får ut mycket mer om vi går den vägen. Men självfallet skall vi också på andra sätt uppmärksamma även den senaste tidens arresteringar och straffutdömningar.
Fru talman! Jag tackar för det svaret. Jag hoppas att vi är överens om att vi skall använda alla möjliga vägar, inte bara EU utan också direkta bilaterala samtal. Det krävs verkligen att vi nu efter Kinabesöket visar att vi följer upp frågan om demokrati och mänskliga rättigheter vid varje tillfälle så att man förstår att vi menar allvar.
Fru talman! Jag har under rätt många år följt just svensk politik gentemot Kina. Jag kan faktiskt säga att jag aldrig varit med om att detta så konsekvent, så många gånger och så tydligt tagits upp från regeringens sida som under den senaste tiden, inte minst från statsministerns sida. Även om han själv är här kan jag säga detta.

Fru talman! Jag har en fråga till jordbruksministern. Vid inträdet i EU ändrades den regionala ersättningen till jordbruket i norra Sverige. Stödområde 4 erhöll ingen rätt till nationellt stöd. Samtidigt ändrades miljöstödet. Det drabbar särskilt mjölkbesättningar med fler än 20 kor. Enligt regeringens proposition i höstas fick vi ytterligare 600 miljoner i vallstöd. I utskottet påpekas att man särskilt bör tänka på vad som är aktuellt i just stödområde 4A. Vi har inte hört någonting från Jordbruksdepartementet. Är något på gång för att rätta till orättvisan är det angeläget och bråttom.
Fru talman! Jag kan försäkra att det är mycket som är på gång på Jordbruksdepartementet. Självfallet arbetar vi nu intensivt med utformningen av det utökade miljöstöd som regeringen föreslog och riksdagen sedan beslutade om. I det sammanhanget diskuterar vi naturligtvis också hur vi skall förhålla oss till de delar av stödområde 4 som nämns här. Eftersom vår beredning av ärendet inte är riktigt färdig ännu men kommer att bli det inom de närmaste dagarna, kan jag just nu inte ge ett klart besked. Men inom en snar framtid kan jag återkomma.
Fru talman! Det är nödvändigt att nivån på stödet kompenserar de försämringar som tidigare har skett vid EU-inträdet. Annars kommer den mycket negativa trenden i Dalarna och Gävleborg att ytterligare förvärras. Jag hoppas att man ser på det här med allvar.
Fru talman! Jag har en fråga till utbildningsministern om genusforskning, som har debatterats under senare tid. Det är många som satt ett stort värde på den satsning på genusforskningen som gjorts, men det har också funnits en hel del kritiska röster. Bl.a. hävdade nyligen en svensk företagsledare i Dagens Nyheter att det läggs alltför stora resurser på genusforskning. Det skulle vara intressant att höra om utbildningsministern delar den uppfattningen eller om han vill att satsningen på genusforskningen skall fortsätta.
Fru talman! Nej, jag delar självfallet inte den uppfattningen. Jag var mycket förvånad över det uttalandet. Genusforskningen i Sverige är någonting tämligen nytt men mycket viktigt, nämligen att man analyserar samhället med utgångspunkt i vad genus betyder för samhällsutvecklingen. Det har också betydelse för andra vetenskaper. Riksdagen har ju beslutat om en satsning på detta, som är förhållandevis blygsam. Om det hade funnits större resurser hade den gärna kunnat vara större. Det har betydelse inte bara för den vetenskapliga utvecklingen utan också för vår förståelse av samhällsutvecklingen. Jag var som sagt mycket förvånad över uttalandet, och jag kan försäkra att det är vår avsikt att gå vidare med detta och att se till att vi även på det här området får en framstående vetenskaplig utveckling.

Fru talman! Jag har en fråga till statsministern av litet mera organisatorisk karaktär. I propositionsförteckningen från Statsrådsberedningen framgår det att förslag till ny socialtjänstlag skall komma den 14 mars. Detta är välkommet, vi har väntat länge på det. Jag är medveten om att flera departement har varit involverade. Det är delade uppfattningar om bl.a. Nu har det kommit propåer från kommunerna där man i sin tur har hört att det är risk för att lagen ytterligare kommer att försenas, att således tidsplanen i propositionsförteckningen inte håller. Då är min fråga till statsministern: Håller tidsplanen för socialtjänstlagen enligt propositionsförteckningen från Statsrådsberedningen?
Fru talman! Det var ett koncist svar. Jag tackar för det. Det välkomnas från kommunalt håll, det kan jag försäkra. Det blir intressant att se innehållet, men det blir en senare fråga.
Fru talman! Jag tänkte just att det inte är alldeles säkert att de blir så lyckliga när de ser innehållet. Vi avslutar beredningen i dag, och det är lagrådsremiss i faggorna. Så planen håller.

Fru talman! Jag uppmärksammade i går att statsministern talade om utbildningens betydelse. Det är väldigt viktigt med utbildning vid högskolor och universitet. Men efter de kontakter jag på senare tid haft med lärare på grundskola och i gymnasium oroar detta mig väldigt. Man har sagt att man inte kan ge den utbildning som man behöver ge på grundskolan, man kan inte ge ett betyg till alla. Men även de elever som inte har något betyg tas in på gymnasiet för att fortsätta studera, med de resultat man då kan vänta sig. Jag är väldigt orolig över detta och vill fråga utbildningsministern vad han avser att göra för att detta inte skall fortsätta. Då kommer dessa elever aldrig att hamna på högskola eller universitet.
Fru talman! Det är som bekant inte mitt ansvarsområde, utan det är skolministern som har ansvar för detta. Det vill jag betona i enlighet med de regler som gäller för frågestunden. Jag vill ändå säga att det är självklart att det är en viktigt fråga för regeringen att följa utvecklingen i skolan. Jag kan inte gå in på detaljer, för det är inte mitt ansvarsområde, men självklart är det en central fråga för regeringen att följa väldigt uppmärksamt.
Fru talman! Det hela bottnar kanske först och främst i problemen i grundskolan. Men det är också ett problem för högskola och universitet. Man får inte de elever som man skulle vilja ha, när det ser ut så här på gymnasiet.
Fru talman! Det framgick inte klart av första frågan att den verkligen gällde detta. Då kan jag lugna frågeställaren. Vårt problem när det gäller höskolorna i Sverige är inte att det är för få sökande. Problemet är att det inte finns tillräckligt med platser och resurser för att ta emot alla kvalificerade sökande. Varje år avvisas Kvaliteten i högskolan hålls uppe. Vi har nyss fått in en utvärdering som vi har begärt av Högskoleverket. Det påstås ofta att kvaliteten i högskolan har sjunkit. Hur bemöter då Högskoleverket det? Jo, först och främst säger man att det är väldigt svårt att mäta kvaliteten och att man gärna vill forska mera - ett inte helt ovanligt svar. Därutöver säger man: I den mån som det går att iaktta och att mäta en utveckling är tendensen snarare den motsatta. Det finns inga tecken som tyder att på att kvaliteten i den svenska högskolan skulle ha sjunkit.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Schori. Karlskrona till Kroatien. I bussarna finns bosnier med kroatiska pass som kom hit till Sverige 1994. För dessa bosnier, vilkas kroatiska medborgarskap endast var en formalitet som var framtvingad av det svenska visumtvånget, blir situationen ohållbar. De kan inte återvända till sina hem i Bosnien. I stället utvisas de till Kroatien under förevändning att de är kroatiska medborgare och att Kroatien har lovat att ta hand om dem. Det har genomförts en omfattande rensning av serber från olika städer. I dessa städer behöver man en ny befolkning, och dit kommer nu dessa bosnier att skickas. Vi bidrar alltså till en gigantisk etnisk rensning. Jag besökte Karlskrona i går. Den förtvivlan som dessa människor känner går inte att beskriva. De berättade om blandäktenskapsfamiljer och att ingenting har ändrats i kroatisk lagstiftning när det gäller kravet på ID-kort osv. De som nu blir utvisade har inte haft en chans att förbereda sig. Regeringen ger dem tre månader för att förbereda en permanent flytt till ett helt främmande land. Fullständigt utblottade skall de bygga upp ett nytt liv där de genom sin situation bidrar till en etnisk rensning. Min fråga är: Anser statsrådet att detta är ett humant sätt att behandla krigsskadade människor på?
Fru talman! Efter alla stora krig söker man skapa en internationell ordning för återuppbyggnad och även för återvändande av flyktingar. Efter andra världskriget följde Sverige strikt Genèvekonventionen. Efter kriget i Jugoslavien är det Daytonavtalet som är styrande. Sverige har med största noggrannhet och stor humanitet försökt att komma fram till en ordning som skall vara rättvis och i enlighet med folkrätten. Då har vi styrt våra beslut mycket efter FN:s flyktingkommissarie och de rekommendationer som gäller. När det gäller Kroatien är det förenligt med FN:s flyktingkommissaries rekommendationer att återsända personer med kroatiskt medborgarskap och kroatiska pass. Det finns nu en lagstiftning i Kroatien. Man har en mottagningskapacitet. Kroatien är medlem i Europarådet. Det kommer att hållas en mycket stark bevakning av hur detta land sköter sig. EU har en mission där och vi har en ambassad. Vi har också varit i kontakt mänskliga rättighets-organisationer i Kroatien som bejakar denna typ av förfarande.
Fru talman! Egentligen fick jag inte svar på min fråga. Jag skulle vilja veta om statsrådet anser att detta är ett humant sätt att behandla krigsskadade människor på. Också jag vet vad UNHCR säger och vad som sägs i Daytonavtalet. Ändå är det en sak som jag undrar över. När det gäller bosnier med kroatiska pass och deras situation sade statsrådet Blomberg här i kammare att vi i Sverige skulle ha ett ordentligt repatrieringsprogram. Jag skulle vilja veta på vilket sätt man avser att hjälpa dessa människor när de skickas till Kroatien.
Fru talman! Jag vill starkt motsätta mig beskyllningen att vi skulle medverka till etnisk rensning. Det är precis det som vi inte gör. Det visar vi också genom våra beslut när det gäller bosnier som kom hit efter kriget. Beträffande krigsskadade skall det tas individuella och humanitära hänsyn även för bosnienkroaterna. Och det har regeringen också gjort genom ett av de riktgivande besluten angående ett par personer från Vi har denna ordning efter Daytonavtalet. Det är inte den bästa av alla fredsuppgörelser, men det är den enda möjliga. Nu inriktas det internationella arbetet på att hjälpa och bistå återvändande, inklusive bosnienkroaterna. Sverige, EU och Världsbanken är med i detta arbete. Jag undrar vad Ulla Hoffmann har för annan ordning att rekommendera i så fall. Jag kan garantera att den nuvarande ordningen är den bästa. Den är human, och vi skall följa upp den på ett korrekt sätt.
Fru talman! Att skicka dessa människor till Kroatien när vi vet att de kommer att bli placerade i städer som är bortrensade från serber är detsamma som etnisk rensning. Jag har ett omfattande förslag till vad man i stället skulle kunna göra. Men jag avser att återkomma till det i en interpellationsdebatt.
Fru talman! Jag har en fråga till miljöminister Anna Lindh angående den gröna miljard som ministern redogjorde litet grand för i går här i kammaren. Man kan nu ansöka om medel från Miljardkontoret för att kunna starta olika projekt för att få i gång de gröna jobben. Ministern sade också att det skulle kunna bli fråga om pilotprojekt, eftersom den gröna miljarden inte skulle räcka till att bygga om Sverige helt och hållet. Pilotprojekten skulle visa på hur avfall, byggmaterial och energi för ett ekologiskt uthålligt bostadssamhälle kan hanteras. Jag skulle vilja veta mera om på vilket sätt man kan söka medel för miljöcertifiering av mindre företag för att matcha EU-medel och för avfallshantering så att man kan få ut metaller ur avfallshögar. Då menar jag inte enbart bostadsområden utan jag avser även infrastrukturer och kommunikationer.
Fru talman! Den s.k. gröna miljarden är tänkt att gå till projekt som ger bättre miljöteknik, fler jobb och bättre miljö. Information och ansökningsblanketter har gått ut i dagarna till alla länsstyrelser. Information har också gått ut till väldigt många andra parter som kan vara berörda och intresserade av pengarna. Tanken är att mindre projekt får beslutas av länsstyrelserna. Större projekt skall beslutas av regeringen. Det kan handla om den sortens projekt som Monica Green nämnde, men särskilt prioriteras upprustning av gamla traditionella bostadsområden så att de blir ekologiskt anpassade och kretsloppsanpassade. Vi prioriterar också skolor och daghem för att verkligen stötta de nya generationerna.
Fru talman! Jag vill passa på att ställa en följdfråga. För några minuter sedan fick vi höra att miljöminister Anna Lindh har blivit utnämnd som ordförande i en delegation för att hon skall kunna fortsätta arbetet med de gröna jobben och med att skapa ett ekologiskt uthålligt samhälle. Det är möjligt att statsministern eller delegationens ordförande här i kammaren vill deklarera på vilket sätt delegationen skall arbeta.
Fru talman! Delegationen skall arbeta för att dels ta fram riktlinjer för arbetet med det ekologiskt uthålliga Sverige, dels se på om man kan utforma ett investeringsprogram för investeringar i infrastrukturuppbyggande och liknande för ett ekologiskt uthålligt Det är en väldigt spännande uppgift. Riksdagen kommer att få se det första resultatet i samband med vårpropositionen.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till jordbruksministern. Utlänningar förvärvar alltmer fast egendom i Sverige. Det är bl.a. fråga om jordbruksfastigheter och om hus för permanentboende som omvandlas till fritidshus. Detta för med sig en rad negativa konsekvenser. Jag saknade i propositionsförteckningen en proposition om förvärvslagstiftningen. Jag vill därför fråga hur regeringen ser på problemet. Är regeringen beredd att vidta några åtgärder i linje med EU:s regelverk för att förhindra den här typen av utarmning av vissa bygder?
Fru talman! Jag blev inte riktigt klar över vad Agne Hansson syftade på för negativa effekter av att utlänningar förvärvar fast egendom. I Jordbruksdepartementet följer vi naturligtvis fortlöpande utvecklingen när det gäller t.ex. förvärv av jordbruksfastigheter. Det är i dagsläget vår bedömning att det inte finns behov av en förändring av jordförvärvslagstiftningen. Vi följer frågorna fortlöpande för det fall att ett sådant behov skulle uppstå, men jag bedömer inte att behovet finns nu.
Fru talman! Jag tror att det är angeläget att regeringen följer denna fråga, därför att förvärven sker ju i annan avsikt än boende och brukande. Därmed innebär det att vissa delar av landet mörkläggs på verksamhet och på boende under vissa tider av året, vilket naturligtvis inte är bra. Därför är det angeläget att man kan vidta åtgärder i förvärvslagstiftningen på ett sådant sätt att detta förhindras.
Fru talman! I den mån jordbruksfastigheter förvärvas i annat syfte än att drivas vidare och därmed också bidra till landsbygdens överlevnad är det naturligtvis beklagligt. Dock är det lika beklagligt om de förvärvas av svenskar som av utlänningar, enligt min uppfattning. Det är inte heller med nödvändighet så att det är just själva förvärvslagstiftningen som är redskapet för att åstadkomma en förändring, utan det finns ju också många andra sätt att arbeta på för att åstadkomma en god landsbygdsutveckling.

Fru talman! Jag har en fråga till utbildningsministern. Det har under senare tid förekommit en debatt om forskning vid mindre och medelstora universitet. I Posten menar man att forskningen vid dessa universitet är av sämre kvalitet och att det är lågt i tak så att säga. Jag undrar om det stämmer.
Fru talman! Det skrivs förvisso mycket i tidningarna, och allt är inte sant. Just denna sak är en gammal intressekonflikt, kan man säga, mellan de etablerade stora universiteten och de framväxande högskolorna. Jag beklagar denna konflikt. Den naturliga och sedan lång tid tillbaka gällande principen är ju att undervisning och utbildning å ena sidan och forskning å den andra hör ihop. Inte minst företrädare för de stora universiteten har varit väldigt angelägna om att understryka detta. Det måste naturligtvis gälla också de mindre högskolorna. Det finns ingenting som tyder på att forskningen där skulle vara av lägre kvalitet eller att de forskare och lärare som arbetar där, varav flertalet kommer från de stora universiteten, skulle ha lägre kvalitet eller att de inte skulle kunna hävda forskningens frihet och krav på intellektuell utveckling.

Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. När den borgerliga regeringen trädde till 1991 försvann ungefär tusen jobb om dagen. När regeringsmakten överlämnades 1994 tillkom ca tusen jobb om dagen och arbetslösheten var på väg att sjunka. Två år efter den nuvarande regeringens tillträde ökar åter arbetslösheten, och nu till rekordnivåer, trots att socialdemokraterna brukar utmåla sig som sysselsättningens främsta garanter och dessutom har utnämnt arbetslöshetsfrågan som den allt överskuggande och viktigaste frågan. Från Göran Perssons sida brukar det heta att vi först måste sanera ekonomin och att vi sedan kan vi ta oss an arbetslösheten. Detta är ett fyrkantigt synsätt, som väl få går på vid det här laget.

Fru talman! Jag vet inte hur många debatter jag har haft med moderater i den här frågan under min tid som finansminister och som statsminister. Först, Järrel, de tusen jobb som försvann och de tusen som kom till. Glöm inte att det däremellan var en period då ni lyckades med bedriften att tredubbla arbetslösheten upp över tioprocentsnivån. Detta talar ni aldrig om. Det fyrkantiga resonemanget, som jag anses stå för - att man inte skall låna till offentliga utgifter, att man inte skall låna till Polisen, att man inte skall låna till försvaret, att man inte skall låna till skolan och att man inte skall driva en politik som kör räntorna i taket och knäcker industriinvesteringarna - står jag för och är stolt över. Detta har resulterat i att vi nu har ordning i ekonomin. Räntorna är rekordlåga, industriinvesteringarna är högre än någonsin, reallönerna stiger, hyrorna ligger still, matpriserna sjunker. Vi har goda förutsättningar nu att pressa tillbaka arbetslösheten, inte på konstlad väg utan på ett riktigt sätt. Men, visst, det har tagit tid. Å andra sidan var arbetsuppgiften efter arvet rätt aktningsvärd.
Fru talman! Senast i gårdagens partiledardebatt hade Göran Persson mage att påstå att regeringen för en solidarisk och förankrad politik. Det kan av somliga möjligen uppfattas så i denna kammare men knappast ute bland alltfler arbetslösa, gamla, sjuka, handikappade, änkor, låg och medelinkomsttagare, som efter hand har fått se sina ekonomiska och andra villkor alltmer urholkade av en socialdemokratisk regering som har det tvivelaktiga omdömet att utge sig för att vara den s.k. välfärdspolitikens främsta företrädare och uttolkare. Höga skatter t.ex., Göran Persson, stjälper just vanliga inkomsttagare och gör dem beroende av bidragsbyråkratin. De redan svaga drabbas än mer. Har Göran Persson möjligen något anständigt svar kvar att ge på frågan hur hans regering skall stimulera ökad tillväxt i ekonomin och tillkomsten av nya okonstlade jobb för att över huvud taget få något att fördela för den s.k. välfärden framöver?
Fru talman! Herr Järrel är en god illustration på det fiasko som den borgerliga regeringsperioden representerar. Här lyckas han i en och samma replik få in kravet på mer av resurser för vården och de gamla och sjuka samtidigt med kravet på ytterligare skattesänkningar. Ni prövade ju den politiken. Det slutade med ett nätt underskott på 240 miljarder kronor. Det slutade med skyhöga räntor. Det slutade med en tredubblad arbetslöshet. Jag har tillsammans med kollegerna i regeringen haft det tvivelaktiga nöjet att röja i detta. Nu befinner vi oss i en situation där vi ser att ekonomin växer igen. Visst, vi kommer att få nya jobb i privat sektor, men också jobb i kommuner och landsting är riktiga jobb. Lärare, sjuksköterskor och äldreomsorgspersonal gör sådant som jag tycker är riktigt och viktigt, finansierat med egna pengar, Järrel, inte med lånade kulor.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Vi får nästan dagligen rapporter om hur oroligt det är i det stora sjödistriktet i Afrika. Oroligheter försiggår också i Uganda, dels i den södra delen som gränsar till Rwanda och Zaire, dels i den norra delen. Jag undrar om statsrådet Pierre Schori anser det försvarligt att i det läget sända tillbaka flyktingar till Uganda.
Fru talman! Det beror helt och hållet på den enskilda individens berättelse och öde. Hittills har man kunnat återsända personer utan asylskäl, personer som inte är berättigade till skydd i Sverige. I en del fall har man inte gjort detta på grund av personens berättelse och öde. Man kan inte generalisera. Man kan inte heller rent allmänt säga att Uganda skulle vara undantaget från möjligheten att sända tillbaka personer som inte har rätt till asyl i Sverige och Europa.
Fru talman! Just nu befinner sig en pojke på polismyndigheten i Västerås och fruktar för att bli sänd tillbaka till Uganda. Han har varit här sedan 1994, och han har ansökt om asyl på grund av anhörigskäl. Han har haft hushållsgemenskap med sin bror, som är politisk flykting i Sverige, sedan har var fyra år. Det blev ett avbrott för att brodern var tvungen att fly hit, och brodern fick uppehållstillstånd här i Sverige. Pojken skall utvisas i morgon. Jag vet att Pierre Schori är informerad om fallet. Jag undrar om det verkligen är rimligt att utvisa en pojke under dessa omständigheter. Hans bror är alltså politisk flykting och anses inte kunna vistas i Uganda. Det är brodern som har ansvar för pojken. Jag förstår till att börja med inte varför pojken inte redan har fått uppehållstillstånd. Brodern har haft hand om honom sedan han var fyra år. Schori att Angeredsgymnasiets elever återigen skall få uppleva att en av deras kamrater skickas ut på det här sättet, precis som skedde i fråga om Issa Hanna? Det tyckte alla var orättvist och otillständigt.
Fru talman! Frågorna om flyktingskap, asyl och icke-asyl är ju utomordentligt svåra och upprivande ibland. Jag vet att Ingrid Näslund känner till lagstiftningen, processen för hur man skall hantera sådana här svåra fall. Det gagnar inte saken, det gagnar inte förståelsen för flyktingproblematiken, för flyktingskapets helvete, att med mig eller andra regeringsledamöter på detta sätt ta upp frågor som vi inte kan hantera och som jag inte har kunskap om eftersom de ligger på myndigheterna. Vi behöver förståelse, inte förbittring. Vi behöver insikt, inte förvirring, i denna fråga.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Blomberg. Jag måste börja med att säga att jag tycker att det var oerhört positivt med det snabba initiativ som statsrådet tillsammans med statsrådet Messing tog apropå de familjehändelser där det utövades våld mot kvinnor i invandraranknutna familjer. Jag har dock under en längre tid saknat invandrarföreningarna, och även religionsföreträdare, i debatten. Jag undrar om de finns med i den här konferensen. Har ni en dialog med dem? Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi hjälps åt med att försöka urskilja vad som är våld och vad som inte kan gömma sig bakom kultur och religion. Det är en väldigt svår debatt, men vi löser inte det här genom att lägga locket på. Vi måste alla hjälpas åt att föra en nyanserad debatt. Därför vill jag höra vad statsrådet har för kontakter och vad han gör på det här området.
Fru talman! Senast i förrgår hade vad vi kallar för det integrationspolitiska rådet bjudit in till en heldag. I detta råd ingår de invandrarföreningar som finns på riksplanet. Också trossamfund, kyrka och andra frivilligorganisationer i Sverige ingår. Då kom frågan upp. Vi kommer också inför seminariet att ha omfattande kontakter med företrädare för de olika etniska grupperna i det här landet, och även med trosriktningar. Jag tror att vi kan gå in det här seminariet med gott samvete och med förvissningen att vi har haft en väldigt bra förberedelse med alla parter som rimligen bör vara inblandade i den här typen av dialog.
Fru talman! Det tycker jag är en bra inledning. Jag tycker att det är väldigt positivt att ni tar de här kontakterna och att ni för den här dialogen. Det är möjligt att det kan leda till att vi får en dialog utanför departementets väggar, en bredare samhällsdebatt. I dag är det som sagt väldigt svårt att få till stånd den här dialogen ute bland folk.
Fru talman! Jag tycker också att det är väldigt viktigt när man ser på vad som har hänt under senare tid, och som har upprört väldigt många människor, att man inte gör detta till en invandrarfråga, en religionsfråga eller en kulturfråga. Jag tror egentligen inte att det handlar om något av detta. Det kan vara fråga om vissa familjetraditioner eller ett visst beteende som är förkastligt och som jag vet att många människor från olika kulturer och religionsriktningar kraftfullt tar avstånd från - både män och kvinnor. Jag tror att det är väldigt vikigt att det på den här typen av seminarier och i den här typen av dialog också uppträder män som har andra åsikter, uppfattningar och beteendemönster än förövarna av de våldsdåd och illdåd som vi har sett. Det gäller både kristna och muslimer, både svenskar och invandrare.
Fru talman! Jag har en fråga till utbildningsministern. Vi har nya regler för antagningen till högskolan. En förändring som inte fanns med i det principbeslut vi fattade i riksdagen var ju att betyg i s.k. utvidgad kurs skulle räknas med. Det innebär gymnasieelever som läser något mer än de måste, riskerar att få ett sänkt medelbetyg med de konsekvenser det får. Alternativt finns risken att de taktikväljer. Nu läste jag under jullovet till min glädje att man planerar justeringar av de här reglerna. Min fråga till utbildningsministern är därför: När kommer regeringen att fatta beslut om ändringar? Är det någon regel utöver den som har beskrivits i pressen och som utbildningsministern och jag har diskuterat tidigare här i kammaren som också kommer att ändras?

Fru talman! Jag kan bekräfta det som Beatrice Ask säger. Vi skall ändra det här. Det var inte bra som det blev. Om man läser en utvidgad kurs, skall ett dåligt betyg i detta inte dra ned medelvärdet av betyget. Denna förändring kommer inom kort.
Fru talman! Då får jag tacka regeringen för detta omtänkande. Det ligger i linje med de förslag som Högskoleverket ursprungligen lade fram.
Fru talman! Det är en petitess, men det är inte riktigt på det sättet som Beatrice Ask säger. Det är i alla fall helt rätt att vi har ändrat på det här när vi upptäckte att det inte var bra. Det bör man göra.
Fru talman! Jag skulle vilja återvända till miljöstödet till jordbruket, och följaktligen ställa en fråga till jordbruksministern. När kan vi förvänta oss att regeringen bestämmer sig för hur de nya utvidgade miljöstöden till jordbruken skall hanteras och fördelas?
Fru talman! Kan då inte jordbruksministern lätta litet på förlåten och delge de hårt tryckta bönderna i landet hur det här skall hanteras och fördelas?
Fru talman! I detalj kan jag naturligtvis inte beskriva förslaget, men jag vill gärna understryka att jag tycker att det är mycket glädjande att riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag, och att vi nu kan fördela dessa resurser, 600 miljoner kronor, för att ytterligare förbättra mijöanpassningen inom jordbruket - framför allt för att utveckla och bevara den biologiska mångfalden. Jag tycker att det ligger helt i linje med det arbete som vi nu inleder. När vi talar om det långsiktigt hållbara samhället är bruket av de biologiska resurserna en oerhört viktig del. Jag tänker inte lätta på förlåten här i dag, men inom en mycket snar framtid kommer jag att göra det.
Fru talman! Vi har ju förbundit oss att halvera mängden kväve som går ut i havet. Detta skulle vi ha gjort redan till 1995, och det har inte hänt så värst mycket. Förlåt, fru talman, en nyfiken fråga på detta område, alltså miljöstödet: Kommer jordbruksministern att arbeta för att mer miljöstödsmedel kan läggas på våtmarker och småvatten? Vi vet ju att det är den effektivaste reningsmetoden. Vi vet också att regelverket, både det svenska regelverket och EU:s regelverk, för att anlägga våtmarker och småvatten är komplicerat. Det är i många fall ett hinder. Kommer jordbruksministern att arbeta för en ändring av detta?
Fru talman! Det är inte riktigt sant att vi inte har kommit någon vart på det här området. Vi har uppnått en reduktion som ligger på mellan 20 % och 30 %, men det är inte nog. Det var 50 % vi skulle ha nått till år 1995, och självfallet pågår ett intensivt arbete för att nå ytterligare bättre resultat. Det har nyligen tillsatts en utredning som skall se över hur man kan utöka olika frivilliga samarbetsprojekt med bönderna. Vår bedömning är nog att vi kanske inte kommer så oerhört mycket längre med generella regler, utan att vi nu måste titta lokalt på de olika förutsättningarna och forma olika lokala projekt. Inom vårt miljöstödsprogram finns redan många olika delprogram som är tillämpbara just i detta arbete. Men vi arbetar alltså vidare, och jag är övertygad om att vi kommer att nå ett ännu bättre resultat.

Fru talman! Jag skulle vilja rikta en fråga till statsministern om den privata tjänstesektorn. Vi har sett hur många länder omkring oss, Belgien, Holland, Frankrike, Danmark, m.fl, har infört olika system för att stimulera den privata tjänstesektorn. Nu senast har vi fått höra att den finska regeringen har fattat beslut i samma riktning. Statsministern har i en intervju i Veckans affärer för en tid sedan svarat att det vore idiotiskt att avfärda diskussioner om den privata tjänstesektorn. Jag skulle vilja be statsministern att utveckla sin syn på detta något. Jag vet att han kan avfärda frågan med hänvisning till den utredning som pågår, men med ett sådant svar skulle vi kunna avfärda i stort sett alla frågor som ställs här i kammaren. Jag undrar om statsministern med några ord skulle vilja utveckla sin syn på den privata tjänstesektorn och möjligheten till nya jobb där i framtiden.
Fru talman! Det är något försåtligt från Hägglunds sida att säga att man kan avfärda alla frågor med hänvisningar till sittande utredningar. Å andra sidan - om en statsminister skall lägga ut texten om det som den utredningen sysslar med, kan man avvisa alla sittande utredningar. Jag föredrar nog trots allt att hålla mig till standardsvaret. Dan Andersson utreder, och vi kommer tillbaka i sommar.
Fru talman! Då finner jag att det vi till dess har att luta oss mot är en formulering i samma intervju som lyder så här: Jag har definitivt satt ned foten i den meningen att vi faktiskt inte skall släppa denna fråga. Det här finns med i propositionen - statsministern menar sysselsättningspropositionen - precis som ni påpekar. Vad det sedan skall ta sig uttryck i är litet svårt att säga. Beskedet är något dunkelt.

Fru talman! Det är ingen tvekan om att vi prövar denna möjlighet. Det är därför vi har en utredning. Samtidigt vet vi om att exempelvis en reduktion av arbetsgivaravgiften kostar ohyggligt mycket pengar, och det är inte alls säkert att det ger några nya jobb. Det kan ju bli så att man sänker arbetsgivaravgiften för arbete som redan finns och att det marginella tillskott som blir följden därmed kommer att kosta väldigt mycket. Det kan också vara så att det bästa som kan hända för tjänstesektorn kanske är att efterfrågan ökar, att hushållen lägger om beteende och sparar mindre och konsumerar mer. Det bästa som kan hända för tjänstesektorn är kanske att lönebildningen fungerar ordentligt. Man skall nog vara ödmjuk inför vilken tåt man skall rycka i. Därför har jag inte avvisat de här frågorna, definitivt inte. Jag tror att de nya jobben i stor utsträckning kommer i denna sektor. Men frågan är om detta skall skattefinansieras, samtidigt som Hägglund och jag faktiskt nu utlovar åtskilliga fler miljarder i utgifter till offentlig sektor. Vi är tydligen överens om den saken. Skall vi dessutom lova ut skattesänkningar? Det är frågan, och där är jag väldigt och avvaktar Dan Anderssons utredning.
Fru talman! Jag konstaterar att man i det beslut som den finska regeringen nyligen har fattat räknar med att kunna skapa ungefär 10 000 nya arbetstillfällen. Detta är naturligtvis svårt att tacka nej till i en situation med en sådan arbetslöshet som vi har. Jag vet att detta skall vägas mot andra åtgärder, men regeringen har ju en historia på detta område som inte varit lyckosam i alla delar. Jag tänker på projekt som RAS eller 55-plus. Varför inte pröva också den här möjligheten?
Fru talman! Vi skall studera Finland noga och se vilken prislappen är på förväntade 10 000 arbetstillfällen. Vi har en del saker inom arbetsmarknadspolitiken som det också finns anledning att utvärdera noga och kanske säga att priset var högt för de insatser som så småningom kom att bli utförda. Men som jag sade förut avvaktar vi utredningen. Vi stänger inga dörrar, och vi är noga med att de kronor vi nu lägger ut också ger nya jobb. Hellre en ny sjuksköterska för de pengar vi har gemensamt än att pengar vi lägger ut träffar dem som redan har jobb.

Fru talman! När man vill hitta en definition på vad man kan mena med begreppet "framtid" i forskningssammanhang finns säkert ett antal olika varianter. En tilltalande variant har fastnat i mitt minne, och den lyder så här: Framtid är mängden ej förverkligade möjligheter som existerar i nuet. Ni hörde alldeles rätt. Möjligheter som existerar just nu. Det är allas vår uppgift att locka fram och förverkliga alla dessa möjligheter. Som landsortsbo med många års boende i storstadsmiljö kan jag naturligtvis inte låta bli att någonting beröra landsbygdens roll och möjligheter för framtiden och för en hållbar utveckling på lång sikt. Vi tänker oss gärna att det alltid är i staden, i den stora tätorten, som nya idéer och verksamheter blomstrar. Som motbild fungerar ofta landsbygden, i våra sinnen ofta präglad av stillestånd eller långsam tillbakagång. Naturligtvis behövde det framväxande industrisamhället städerna. Här fanns de nya jobben och de nya idéerna. Så är det också i viss mån i dag. Men det är dumt att den föreställningen håller greppet så hårt, trots att många landsbygdsområden präglas av hög aktivitet, gryende förnyelse och tillväxt. I dag är det många som tror att vi står inför en ny brytningstid med snabba förändringar och att vi är på väg att lämna industrisamhället, som huvudsakligen haft sin bas i de stora tätorterna, i städerna. Om det är sant måste vi fråga vad som kommer efter industrisamhället. Kanske är det ändå landsbygden som den här gången återigen kan bli den goda miljön för nya idéer och verksamheter? Att lämna en trygg stadsmiljö kan ibland kräva möda och kanske betyda lägre materiell standard. En viktig fråga för en bärkraftig utveckling blir då hur vi ser på levnadsstandard och livskvalitet. Ger högre levnadsstandard alltid högre livskvalitet? Kan vi byta materiell standard mot livskvalitet? Visst är vi i dag smärtsamt medvetna om många människors bistra vardag och om orättvisorna både i vår närhet och ute i världen. Att leva över våra tillgångar, förskingra lagrade resurser och således tära på naturens kapital i stället för att leva på räntan, leder förr eller senare till ekonomiska problem, arbetslöshet och andra sociala problem. Det är i dag vår egen erfarenhet. De globala orättvisefrågorna ligger också som en tung börda över oss. Att de fattiga folkmassorna skulle ha rätt till en större andel har sagts så många gånger. Men den politik som vi i Sverige och i hela västvärlden driver gör att gapet mellan rika och fattiga ökar i stället för att minska. Inte ens vårt eget enprocentsmål inom biståndet förmår vi upprätthålla. Inte undra på att tänkande människor mår dåligt! Människor söker mer och mer efter en förändrad livsstil, en livskvalitet som inte ger samvetskval. Man vill leva utifrån naturens egna möjligheter och utifrån en mer rättvis fördelning av våra resurser. Därmed återvänder vi till vår egen landsbygd. 90 talet har ju varit byarörelsens tid. Tillväxten har visat sig vara allt starkare. I dag finns det 3 000-4 000 utvecklingsgrupper, byalag, sockenråd, samfällighetsföreningar och framtidsföreningar i vårt land. Ca 70 000-75 000 personer är nu aktiva i byarörelsen. Man kan med andra ord tala om en framväxande folkrörelse på landsbygden. De flesta aktiviteterna är inriktade på att skapa gemenskap och samarbete, bättre service, bostäder och jobb. Gemenskap är ofta första steget för att skapa lokal bärkraft. Snabbare utbyggnad av informationstekniken och effektiv teknik av alla slag behövs i ett bärkraftigt samhälle med landsbygden som bas. Det handlar om småskalig teknik i jord och skogsbruk och i det lokala fisket. Vi behöver små, effektiva och trivsamma sågar, snickerier, slakterier, mejerier, kvarnar och bagerier. En lokal och mindre räntetyngd kapitalförsörjning är också viktig med lokala sparkassor och nya lånesystem. På sikt kan resultaten mätas i minskad tillförsel av material och energi utifrån, minskad arbetslöshet, bättre hälsa, bättre ekonomi och ökad livskvalitet med en känsla av gemenskap, mål och mening i livet och med framtidstro. Vi måste på något sätt också hitta möjligheter till en ny egnahemsrörelse på landsbygden. Tätorten behöver t.o.m. glesbygden - en glesbygd där människor bygger sin existens på mångfald och mångsyssleri, genom att t.ex. förse tätortsbefolkningen med upplevelser i alla dess former, från traditionell turism till att man kanske tillhandahåller plats och tillfälle för tystnad. Tjänstesamhället måste få blomstra, inte minst på landsbygden och i glesbygd. Det är hög tid att accelerera omställningen i riktning mot ett ekologiskt uthålligt samhälle - en process som på sikt kan komma att stärka landsbygdens position i den framtida ekonomin. I mitt eget hemlän Dalarna finns några högaktuella projekt som visar på framtidssatsningar med nödvändigt stöd från riksdag och regering. Det handlar om att rusta upp och bygga ut Västerdalsbanan fram till Sälenfjällen, Nordens största vintersportområde med mer än 50 000 turistbäddar. Det handlar om ett långsiktigt beslut om Inlandsbanans framtid. Den handlar om den biologiska mångfalden och om att därmed rädda den sista spillran av den så vilda Österdalälven genom att säga nej till utbyggnaden av Brunnsbergs kraftverk. Ärendet ligger nu på regeringens bord. Och varför inte göra en seriöst menad utredning av Dala-kanal-projektet? Det här, fru talman, var några spridda tankar kring landsbygdens och glesbygdens möjligheter till en uthållig samhällsutveckling på lång sikt - möjligheter som faktiskt existerar i nuet.

Fru talman! En hållbar samhällsutveckling på längre sikt handlar i mycket stor utsträckning om hur vi kan klara den biologiska mångfalden, inte för att den har ett egenvärde utan för att den är en förutsättning för att vi skall kunna leva i samklang med naturen. I den biologiska mångfalden har vi en stor bank där vi kan hämta lösningar på många av de problem som vi har och som vi kommer att möta. I den kan vi finna lösningen på livsmedelsförsörjningen i världen. Debatten om hur vi skall bevara den biologiska mångfalden har i stor utsträckning handlat om att skydda vissa områden i landet från mänskligt brukande. Det har gjorts till en ägarfråga. Om staten köper in mark och gör naturskyddsområden och reservat av den skulle problemen vara lösta. Jag tycker att det är ett mycket förenklat och rent av naivt synsätt. Ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden är luftföroreningar, försurande nedfall och klimatförändrande s.k. växthusgaser. Dessa hot bryr sig inte ett dugg om vem som äger marken eller vad vi får eller inte får göra i dessa områden. Nej, dessa nedfall lägger sig som ett täcke över allt. Vår möjlighet att skapa en hållbar utveckling ligger i att på teknisk och biologisk väg omvandla samhället så att vi kan leva i samklang med de naturliga resurserna. Detta innebär inte att vi skall stoppa den tekniska utvecklingen, tvärt om. Vi skall utnyttja den för att klara både miljön och välfärden. Detta är en grundsyn i den socialdemokratiska miljöpolitiken, och mycket har gjorts. Vi är stolta över detta, och vi har också förmågan att gå vidare på ett sätt som har en bred förankring hos befolkningen. Själv kommer jag från Halland i Västsverige. Det är den del av Sverige som är värst drabbad av försurande nedfall. Vi ser effekterna genom ökade skogsskador, ett stort näringsläckage från den försurade marken och ett Kattegatt som är övergött, med syrebrist och bottendöd som följd. Insjöarna dör, men en del hålls vid liv genom att vi medicinerar dem med kalk. Vi ser hur svampar försvinner och hur markvegetationen ändrar karaktär. När vi ser hoten mot den biologiska mångfalden är det naturligtvis ingen skillnad om marken ägs av samhället eller är privat. Det finns ett mycket brett folkligt stöd för åtgärder som kan begränsa försurningen, därför att vi med blotta ögat redan ser början av vad som komma skall om vi inte kommer tillrätta med orsakerna till försurningen. Det visar inte minst den våldsamma debatt vi hade förra året om anslagen till kalkningsverksamheten där en del företrädare i denna kammare såg spöken mitt på dagen och försökte utnyttja oron för egen politisk vinning. Fru talman! Vi har kommit en bra bit på väg för att begränsa våra egna försurande utsläpp. Svavelnedfallet har minskat kraftigt på grund av en klok politik som har minskat förbränningen av fossila bränslen, och teknisk utrustning har också varit till en stor hjälp. Svårare är det med kvävenedfallet där trafiken är en stor källa. Jag tror inte alls på att begränsa utsläppen från trafiken genom att bygga färre vägar eller genom att begränsa framkomstmöjligheterna, som en del förespråkar. Det är en felsyn som aldrig kommer att få en djup folklig förankring och som heller inte kommer att ge något positivt resultat, för trafikköer är sannerligen ingen god miljöåtgärd. Det finns däremot stora möjligheter genom en övergång till biologiska bränslen. Det är fullt möjligt att successivt införa och tillverka dessa i Sverige. Det skulle ge arbetstillfällen, ett minskat oljeberoende och framför allt ett trafiksystem som fungerar i ett naturligt kretslopp. Det är några av de nationella åtgärder som vi ser som möjliga att genomföra. Men ca 70 % av försurningen har sitt ursprung i andra länder. Genom ett svenskt initiativ har nu försurningsfrågorna kommit upp på EU:s dagordning. Miljöministern har fått gehör för problemen, och principen att den som släpper ut föroreningarna också skall ta ansvaret för den skada de förorsakar har slagits fast. Detta är en bit på väg. Jag är övertygad om att det är genom EU vi kan komma tillrätta med de stora problemen. Vi har en försurningskänsligare natur än vad de flesta andra EU-länderna har. Därför måste vi fortsätta att vara de som driver denna fråga, som visar vägen, som visar att det går att lösa problemen genom tekniska lösningar och genom övergång till naturens egna bränslen.

Fru talman! Vår miljö här på jorden förändras på ett snabbt och många gånger oförutsägbart och oväntat sätt. Befolkningen ökar samtidigt som natur och miljö förstörs och naturresurserna krymper. Vi får allt starkare belägg för att våra efterkommande står inför snabba och ödesdigra klimatförändringar, som i sin tur delvis orsakats av att vi utsätter skogar, markområden och kustzoner för allt större slitage i kampen för att överleva. Dagens energiförsörjning spelar en dominerande roll för balansen i det globala klimatet. Sverige är medlem i FN:s säkerhetsråd och blir i sommar, den 1 juli, ordförande i rådet. Från miljöpartiets sida har vi hävdat sedan inträdet i höstas att det är dags att ta in miljöfrågorna på säkerhetsrådets dagordning med speciell fokusering på den globala vattentillgången och vattenförsörjningen. Miljöpartiet menar att Sverige måste prioritera detta i sitt arbete i säkerhetsrådet och se till att vattnet blir en permanent punkt på säkerhetsrådets dagordning. I går lyftes vattenfrågorna fram av två talare, Kia Andreasson och Dan Ericsson. Jag håller med de båda talarna. Vatten är människans viktigaste livsmedel och vi börjar få ont om detta livsmedel. Det har alltmer gått upp för oss nu att med det slöseri som förekommer överallt, från våra hygiensystem till våra bevattningssystem, börjar vattnet bli en bristvara. Vi hörde i debatten i går hur dricksvatten förorenas i vårt eget land av såväl nitrat som bekämpningsmedel. Det är ett problem vi delar med många industriländer och jordbruksländer. Vi har ett tungt ansvar att se till att inte u-länderna kopierar vår livsstil. Dålig eller ingen avloppsrening förorenar sjöar, floder och hav ofta till den grad att fiskbeståndet dör ut. Satsningar på att rena sjöar och floder, där ju förändringarna relativt snabbt blir både märkbara och mätbara lönar sig emellertid. Bättre rening av avlopp till sjöar och floder får fisken tillbaka. Detta brukar ske utan hjälp av inplanteringar. En värld eller en civilisation som inte förmår stoppa en tilltagande nedsmutsning av sitt vatten är en civilisation utan framtid. Brist på vatten betyder brist på mat i de flesta delar av världen. Det är redan nu vattenbrist i 20 länder. Det är intressant att se hur mycket vatten som går åt för vår naturliga matproduktion. Det är viktigt att vi blir medvetna om hur mycket vatten som behövs till våra grödor. Det är dags att börja spara på det dagliga vattnet såväl i i-länder som i u-länder. Det kanske t.o.m. är dags för ett systemskifte vad gäller vattenkonsumtionen i hushållen. Tänk globalt, handla lokalt. Låt de lokala idéerna tas in i Agenda 21. En gröda som är s.k. vattenekonomisk är hirs. Det är ett sädesslag som man känner sedan förhistorisk tid från Afrika, Asien och Ostindien. Hirs behöver 225 liter vatten för att bli ett kilo hirs. Ett kilo vete behöver 400 liter vatten, ett kilo potatis 800 liter vatten och ett kilo ris mellan 1 500 och 2 000 liter vatten. När vi sedan dricker mjölk och äter kött behövs ytterligare vatten för att producera en liter mjölk eller ett kilo kött. Det kanske mest drastiska exemplet är att en brödskiva för sin tillblivelse kräver 140 liter vatten. Måste det nu betyda att vi har ont om vatten? Vi har ju ständigt förnyande källor till vårt färskvatten, som regn och snö. Man kan inte pumpa upp mer än vad som fylls på på ett naturligt sätt. Gör man det ändå måste man borra brunnarna allt djupare. Jag talade förut om att 20 länder i världen har vattenbrist. Men många länder och viktiga livsmedelsproducerande områden i världen ligger redan i riskzonen för vattenbrist utan att man har märkt att vattenuttaget är för stort och att en uttömning håller på att ske av vattenbärande lager. Brist på vatten och i förlängningen brist på livsmedel är ett hot mot stabiliteten i ett land likaväl som i ett internationellt perspektiv. Det är ganska klart. Det är en säkerhetspolitisk fråga. Konkurrens om vatten är också ett konflikthot. Strid om vattentäkter på landsbygden har många gånger varit mål i vårt eget lands domstolar förr i tiden. Ser vi oss om i världen så visar historien att vattnet kan vara orsak till konflikter. Det finns en rad exempel på detta: områden som t.ex. floden Indus med bifloder, som flyter genom både Indien och Pakistan, Mekongfloden som bevattnar Kambodja, Thailand och Laos, Nilen och Jordanfloden för att nu nämna några i raden. Floder som rinner genom mer än ett land ger landet som ligger uppströms en stark position. Man kan t.ex. leda bort en del av floden för bevattningsändamål om man utvidgar sin odlingsareal, eller behöver vatten till sin boskap om man utökar hjordarna. 1990 års beräkningar av jordens grundvattenuttag visar överuttag och sänkning av grundvattennivån i Kalifornien, sydvästra USA, Mexiko, Arabiska halvön, Indien, norra Kina och Sydostasien. I Europa tar vi ut tre gånger mer vatten än vad vi egentligen har råd med. Jordens vattentillgångar måste bli en permanent punkt på säkerhetsrådets dagordning för säkerheten och stabiliteten i världen, för fredens och naturligtvis också för vårt dagliga bröds skull.

Fru talman! I går var det en historisk dag i riksdagen. Vad hände? Jo, vi invigde vårt nya gym. Det är väldigt stiligt, i gamla teknisk service. Bakom beslutet att satsa på detta låg naturligtvis en rad tankar, som att vi som arbetar i riksdagen skall må bättre, fungera bättre och fatta bättre beslut. Men självklart fanns också tankarna om att vi skall vara mindre sjuka, undvika att vara borta från riksdagen. Vi skall undvika ohälsa. Hälsa är faktiskt en viktig fråga. Om man frågar svenska folket - det spelar ingen roll om det är ungdomar eller äldre - vad som är det viktigaste för dem, svarar alla att det är hälsan. Jag vill då ställa frågan: Vad gör vi här i riksdagen för att svenskarna skall kunna nå detta som de själva tycker är det allra viktigaste? Hur tänker vi och hur arbetar vi med de här frågorna? Jag tycker att vi tänker och arbetar för litet med och talar för litet om de här frågorna. Det kan bero på att vi är ointresserade eller okunniga. Men jag tror att det framför allt beror på att vi har fokuserat fel. Vi talar mycket om pengar till vård, dvs. vi talar om vad vi skall göra när människor redan har blivit sjuka. Vi talar alltså hela tiden om att reda upp det som gått fel i stället för att ha fokus på hälsan. I ett land som vårt borde vi tala om att vi kan minska sjukvårdskostnaderna varje år därför att människor har blivit så mycket friskare. Den typ av sjukdomar som tidigare gjorde att människor inte levde så länge som vi gör nu är faktiskt över. I dag beror de flesta sjukdomar som vi lider av och dör av i Sverige på vilken livsstil vi har. De beror alltså på hur vi själva fattar beslut om att vi vill leva, under vilken livssituation vi lever. När det gäller landets finanser har detta ganska stora konsekvenser. I dag lägger vi ned ungefär 110 miljarder kronor på att vara sjuka. Kostnaden för långtidssjukvård, långtidssjukskrivning, förtidspensionering och arbetsskador är ungefär 70 miljarder. Detta blir tillsammans uppåt 200 miljarder kronor. En ändring av denna makromodell, om vi kunde åstadkomma det, skulle vara väldigt viktig. Jag vill dock gå tillbaka till individnivån och säga att jag tror att det är oerhört viktigt att se på vad som händer med den enskilda människan. Vilka beslut fattar hon? Vilka möjligheter ger vi människor att fokusera på sin hälsa i stället för att ge dem hjälp först när de har blivit sjuka? Det handlar om vilket intresse för detta vi har här i riksdagen och hur vi talar om frågor om hälsa och sjukdom. Vi som är intresserade av hälsofrågor får ibland höra att fysisk träning och livsstil inte är så mycket att prata om - sådant är vars och ens ensak - men jag vill lyfta fram detta och främst ta upp frågan om fysisk aktivitet och hälsa. För närvarande beror hälften av alla dödsfall som inträffar på hjärt och kärlsjukdomar, för vilka fysisk träning är en viktig faktor. För människor över 40 år är rörelseorganens sjukdomar de allra svåraste. I en undersökning som heter Liv 90 har man studerat hur den träningsvåg som många tror nu har gripit tag i Sverige egentligen ser ut. Den visar att hälften av alla unga, en tredjedel av alla medelålders och ca 25 % av de äldre motionerar regelbundet ungefär två gånger i veckan. Mer är det alltså inte. Av denna utredning drar man också den slutsatsen att merparten av vuxna svenskar får för litet av fysisk träning. Det handlar då inte bara om konditionsträning utan lika mycket om styrketräning för att förebygga t.ex. belastningsskador. Människan av i dag ut ser ut som hon gjorde för tusen år sedan, men hennes liv har blivit ganska annorlunda. Behovet av att röra sig har bestått, men i vår nuvarande kultur är det inte naturligt inbyggt, och vi måste därför tillgodose det på ett annat sätt än tidigare. Fru talman! Det är i dag många som anser att fysisk träning inte är så viktig. Vi har minskat antalet timmar för gymnastik i skolan, och det finns ingen motsvarande verksamhet för dem som studerar vid universiteten. Över huvud taget minskar möjligheterna till fysisk träning. Därför är det bra att vi har fått vårt gym här på riksdagen. Vad jag skulle vilja att riksdagen skulle göra på makroplanet är att ta fram en sådan rapport som våren inför olympiaden. Den heter Pysical Activity and Health. I den fastslår man att regelbunden fysisk aktivitet förebygger sjukdomar. Man har gjort en fullständig genomgång av vilka sjukdomar som kan förebyggas. Jag tycker att det skulle vara värt att också svenska läkare och svensk expertis fick ta ställning till denna katalog. Än så länge har man inte kommit så långt att man tror på att fysisk träning har den enorma påverkan som den faktiskt har på människor när det gäller både hälsa och sjukdom. Det är faktiskt så att de som utövar regelbunden motion inte bara anser sig må bra, utan de har också färre medicinska riskfaktorer. Jag tycker att det skulle vara viktigt att undersöka både den enskilda människans och vårt eget förhållningssätt här i riksdagen till fysisk träning. Hur ser vi på hälsa? Hur mycket av våra resurser inriktar vi på förebyggande verksamhet? Varför är det så intressant att komma först när det är för sent? Jag vill också uppmana oss alla i riksdagen att nu verkligen använda vårt gym.

Fru talman! Att en debattrunda om hållbar utveckling i vårt land har engagerat så många under de gångna ett och ett halvt dygnen är spännande och intressant. Det är många bollar som har varit i luften, och många intressanta idéer och diskussioner har lyfts fram. Jag vill tacka för att man har tagit detta initiativ, som möjliggjort att så många har fått komma till tals i kammaren. Min inledning kommer att följa två spår. Det ena är infrastrukturen i mitt hemlän Södermanland och en hållbar utveckling för detta område. Det andra spåret gäller utvecklingen i och kring Östersjön med alla dess tillrinningsområden. När det gäller vägar och tågtrafik i Södermanland vill jag säga att vi måste bygga järnvägen klar, så att vår tågtrafik når fram till Stockholms central. Det räcker inte att vår trafik söderifrån stannar i Stockholms södra förorter och att man därifrån får ta sig in till staden på annat sätt. Därför måste vi bygga det tredje spåret. Det är en stor miljöfråga. Det är för miljöns skull som vi och jag tycker att det tredje spåret skall byggas klart. Vi måste minska biltrafiken även i Stockholm för att reducera avgaser och annat elände som biltrafik och övrig trafik för med sig. Då måste också kollektivtrafiken i vår största tätort fungera. Det skall vara mycket enkelt att välja de gemensamma trafiklösningarna. I anslutning till infrastrukturpropositionen, som skall behandlas litet längre fram här i kammaren, har vi från Södermanland motionerat om att det tredje spåret skall byggas klart. Vi vill också att riksväg 55 skall byggas färdig, så att det skapas en anslutning till I mitt län och i andra län diskuteras behov av nya vägsträckningar för att förbättra person och godstrafik. Det har vid flera tillfällen framförts att det måste anläggas nya vägar i obruten terräng. Vi tror inte att det är den bästa lösningen. Vi menar att vägnätet är hyggligt bra och och att det kan rustas upp. Det behöver inte anläggas så många nya vägar, åtminstone inte i de södra delarna av landet. Vi tycker alltså att det viktigt med upprustning som ett alternativ till anläggning av vägar i obruten terräng. Från de mellersta delarna av Södermanland kan vi rikta blicken mot kustremsan mot Östersjön och hamna i Oxelösund, som har Östersjöns djupaste hamn. Oxelösundsborna arbetar med en stark ambition för att med miljöåtgärder lyfta hamnen till att bli transportnavet för Mellansverige. Detta kommer att kunna innebära att Oxelösunds hamn används i stället för hamnar i centralortens närhet. Det kan också innebära att godstrafik och annan trafik styrs bort från Stockholmsområdet. Vi kan för detta använda tågtransporter, och ett hyfsat vägnät kan möjliggöra spridning av produkterna in i Mellansverige. Vi har stora förhoppningar på vad som kan hända med Oxelösund och dess djuphamn. Det andra spår som jag vill följa i den här diskussionen gäller utvecklingen i och kring Östersjön, ett innanhav med mycket stora problem som vi måste hitta lösningar på. Det förekommer övergödning och bottendöd. Omkring 30-40 % av bottnen är död - där kan man inte se vare sig alger eller annat liv. Fisken drabbas av sjukdomen M 74, och den frilevande laxen har mycket svårt att klara sig just nu. Det är inte enkelt att komma fram till lösningar på dessa frågor utan tvärtom väldigt svårt. Men vi kan se att en folkrörelse håller på att växa upp i tillrinningsområdena, där man aktiverar sig både för att få ned kväveutsläppen och för att reparera vattendrag med kalkning och andra åtgärder. Vi måste använda de kalkningsresurser som vi har på ett mera samlat sätt än hitintills. Ett av departementen sköter kalkningsresurserna vad gäller skogen och ett annat motsvarande resurser för vattendragen. I vissa län plockar man ut vissa sjöar som behöver kalkas. En mycket kortvarig kalkningsutredning har presenterat sitt alternativ, nämligen ett helhetsgrepp med försök till program för hela tillrinningsområdet. Låt mig här peka på de geografiska områden som jag känner bäst till, med början i Bergslagen och sedan ned mot Nyköping-Oxelösunds-området. Då kommer för det första tre länsstyrelser och femton, sexton kommuner att bli inblandade i detta. Alltså måste vi jobba på ett mer aktivt sätt, se till att få mer aktivitet och få människorna runt ikring att ta ett ansvar. Det gäller naturligtvis också kvävet. Det är tre saker som är huvudanledningen till att vi får för mycket kväve i våra vattendrag. Det första är bilismen, det andra är jordbruket och det tredje är utsläppet från industrin. Mycket har gjorts och mycket kommer att kunna göras. Men vi måste göra det tillsammans för att inte Östersjön, vårt stora innanhav, långsamt men säkert skall dö ut. De projekt som vi har gjort med Östersjömiljarden är ett fösta steg. Nästa steg måste bli att vi delar med oss av den kompetens, erfarenhet och utveckling som vi har haft i vårt land till de länder som ligger på andra sidan av Östersjön. Där ligger man inte lika långt framme när det gäller teknik och teknikutveckling. Där måste vi med biståndsmedel som en solidaritetshandling för dem och för oss se till att vi gemensamt kan lösa de problemen för ett bättre Östersjön.

Fru talman! Jag skall ägna mina minuter till att belysa en hållbar samhällsutveckling i ett norrbottniskt perspektiv. Det finns möjligheter till en positiv utveckling i Norrbotten, men vi har också stora problem som kräver förändringar av bl.a. politisk karaktär. Vi har i dag landets högsta arbetslöshet. Nära en femtedel av arbetskraften är i dag utan jobb, och nästan 2 000 norrbottningar flyttade från länet under år 1996. Det finns många orsaker till att människor flyttar, men en är säkert osäkerheten inför framtiden i ett län med så stor arbetslöshet. Var finns då den hållbara samhällsutvecklingen i Norrbotten? För min del tror jag att Barentsregionen är en hitintills outnyttjad tillgång för Norrbotten. Norrbottens strategiska läge utgör en god grund för att aktivt leda samarbetet inom Barentsregionen. I Ryssland ligger nya gigantiska utmaningar. Miljösamarbete, underlättande av kommunikationer och handel inom regionen och, kanske mer inofficiellt, ett sätt att säkerhetspolitiskt stabilisera Nordkalotten är och var huvudsyftet med att bilda Barents arktiska region. I Barents hav och nordvästra Ryssland finns världens rikaste olje och gasfyndigheter. På Kolahalvön finns enorma mineralfyndigheter. Många fyndigheter återstår att öppna, och existerande gruvor måste ges en rationell drift. I det avseendet har Sverige den kompetens som behövs. Inom regionens havsområde fångas en betydande del av världens fisk. Europas största barrskogar med samma höga kvalitet som i norra Skandinavien finns inom området. Via Norrbotten kan Sverige spela en viktig roll i nordvästra Ryssland, inte minst genom forskningssamarbete och uppbyggnad av infrastruktur och övrigt samhällsbygge. Ett ökat engagemang och handelsutbyte från vår sida skulle gynna utvecklingen i hela Barentsregionen. Norge och Finland har redan öppnat handelskontor i Murmansk. Det är angeläget att även Sverige gör det. Svenska företag måste få likvärdig och snabb behandling av visum och övriga handlingar som behövs för utökad gränshandel. Det utvecklingsmöjligheter som finns i Barentsregionen, med Europas rikaste naturresurser, borde passa de svenska högteknologiska industriföretagen. Det tycker jag att vi måste ta vara på. Vidare måste en nyinvestering ske av järnvägen i Sverige mellan Haparanda och Karlsborg. Med dessa två saker - ett konsulat och infrastrukturinvesteringar - skulle handelsutbytet och godsflödena förbättras högst påtagligt. En positiv utveckling i Barents arktiska region har en stor betydelse för Norrbottens utveckling. Det är min förhoppning att Lena Hjelm-Wallén, som nu blivit ordförande i Barentsrådet, ser till att samarbetet utvidgas och att hinder för detsamma undanröjs. Fru talman! Skogen, malmen och vattenkraften har varit och är fortfarande en viktig och värdefull tillgång för hela landet i allmänhet och Norrbotten i synnerhet. När det gäller skogen är den årliga tillväxten större än det uttag vi gör. Det finns alltså en potential som vi bör utnyttja. År 1993 väckte jag en motion om att aktualisera en pilotanläggning för framställning av etanol av skogsråvara. Motionen behandlades välvilligt här i riksdagen, och NUTEK fick i uppdrag att utreda projektet. Fortfarande - tre år efteråt - har inte mycket hänt. Jag är övertygad om att en etanoltillverkning i Norrbottens inland skulle ge många nya arbetstillfällen. Det skulle bidra till en hållbar samhällsutveckling i Norrbotten. Vidare måste företagandets villkor förbättras. I ett län som Norrbotten - där offentlig verksamhet är större än i övriga delar av landet - är inte företagarmiljön den allra bästa. Staten och kommunerna har stor egenregiverksamhet och konkurrerar med privata företag på den s.k. öppna marknaden. Konkurrensverket har uttalat att stat, landsting och kommuner inte bör konkurrera med privata företag, eftersom de ytterst garanteras av skattemedel och inte konkurrerar på lika villkor. Trots detta fortsätter man. Här har vi politiker en uppgift att fylla, nämligen att förbjuda, eller i varje fall verka för, att osund konkurrens med skattemedel inte förekommer. En annan uppgift är att harmonisera de svenska punktskatterna med Finlands. I dag diskrimineras entreprenörer i östra Norrbotten på grund av att vi i Sverige har punktskatter som inte förekommer i Finland på varor. Dessutom slår de allt högre energiskatterna hårdare på företag och hushåll i norra Sverige än i södra Sverige. Anledningen till detta är givetvis vårt kärva klimat och våra långa avstånd till arbetsplatser, m.m. Fru talman! Möjligheterna till en hållbar samhällsutveckling i Norrbotten finns, men företagandets villkor måste förbättras och diskriminerande skatter avvecklas.

Fru talman! Jag vill tacka för möjligheten att ha en debatt där vi kan litet fritt kan framföra våra tankar. Som underrubrik har jag för mitt inlägg i debatten satt Uppland i mitt hjärta. Det är inte så konstigt som det låter. Det handlar om den bygd där jag själv kommer ifrån. Jag anser att visionen om framtiden och vår livsmiljö, som naturligtvis skall vara hållbar, börjar där vi bor, och Uppland är min hembygd. Jag vill därför lyfta fram några frågeställningar från länet. Skall vi få en hållbar samhällsutveckling i vårt land måste vi var och en debattera konkreta vardagsfrågor som berör just den plats vi kommer ifrån och de människor som bor där. "Hela Sverige skall leva" har länge varit honnörsord för mitt parti, Centerpartiet. Nedbrutet blir det för mig som uppländska: "Hela Uppland skall leva". Det fordras en aktiv regionalpolitik, och det behövs lyhörda riksdagsledamöter som tar till sig kollegers synpunkter. Jag vill påstå att det är vi på Uppsalabänken som kan vårt län. Glädjande har vi också förenats i några riksdagsmotioner. Dessvärre har vi inte fått gehör för dem alla, och det beklagar jag. Men i är ett envist, segt och uthålligt släkte i Uppland, och vi kommer igen. Det gäller t.ex. fördelningen av länspengar, där Centerpartiet anser att befolkningsmängden i ett län måste ha stor betydelse. Det handlar också om intresset för musik i Uppland. Ett musikinstitut i Norduppland vore inte dumt. Uppland är ett Sverige i miniatyr. Här finns storstaden Uppsala med de problem som finns i en storstad. Det droppar över ifrån Stockholm, sade vår förre länspolismästare och pratade om missbruksproblem och maffiatendenser. Men här finns också många positiva saker. Här finns universitetet, och här finns unga verkställande direktörer som tror på Uppsala som den stad där informationstekniken kan blomstra. Det gäller att riksdagen verkligen ger de små och medelstora företagen förutsättningar att utvecklas vidare och att tro på de unga människorna. I länet finns tillväxtkommuner som Enköping och Håbo, men här finns också i den norra delen kommuner som har problem med sysselsättning på grund av att man har satt sin tillit till stora sårbara industrier. Det finns bruksorter som har mist sina glansdagar, men som måste få nytt liv. Här finns Östhammars kommun som inom sina gränser har Forsmarks kärnkraftverk. Det måste till en framförhållning så att när den dagen kommer då kärnkraften skall avvecklas även där måste man ha tagit till vara den kunskap som finns på energisidan. De gröna jobben som kommer och den industri som de för med sig för alternativa energikällor bör här få en del av sin hemvist. Turismen kan få sin blomstring i Uppland. Kulturbygderna och havet har mycket att ge. "Var skall färjan gå?" frågar sig t.ex. skärgårdsborna och syftar på hamnen i Hargshamn som mycket väl skulle kunna avlasta Stockholm en del av dess miljöproblem. Jag undrar vad miljöministern tycker om det. Kommunikationer är ett måste för en hållbar samhällsutveckling. Riksdagen skall fatta beslut om infrastrukturen i landet. Då måste en ny E 4 av motorvägsstandard genom vårt län vara med. Nu är den vägen en stoppkloss mellan den södra och den norra delen av landet. Den är också tyvärr mycket olycksdrabbad. Men den nya motorvägen måste byggas med hänsyn till den rika kulturmiljö vi har. Man måste också vara känslig för den rika jordbruksmarken när man bygger. Hur kommer regionerna att se ut? Med vilka kommer man att samarbeta i framtiden? Just nu pågår ett samarbete för att stärka Mälardalen. Vi har också naturliga samarbetspartner i såväl Gävle som Västmanland. Detta är en framtidsfråga som söker sin lösning. Uppsala län har en stor landsbygd med fin jordbruksbygd. Tyvärr ser man åkrarna växa igen. Mjölkproducenterna i de norra delarna blir allt färre. Korna syns inte längre i hagarna. Den nya generationen vågar eller vill inte ta över en osäker framtidssektor. Skall vi ha en hållbar samhällsutveckling i landet måste vår egen livsmedelssektor få ett uppsving. I alla tider har länder varit rädda om sina egna livsmedel - historiskt för att säkerställa tillgången till mat i ofredstider. Men i modern tid har detta blivit en sektor där produktion från bonde till bord skapat jobb för många. Jordbruket är fortfarande den framtidssektor som kan skapa ännu fler arbetstillfällen. Vi vet att i framtiden är det många munnar som skall mättas på vår jord. En hållbar samhällsutveckling innebär också att alla kommuner i vårt län har ett gemensamt krav på kommunalt självstyre. Det har de visat i sina remisssvar. Kommunalt självstyre är ett måste. Det är kommunerna som har ett ansvar för sina kommuninvånare. De kan aldrig smita undan eller föra över beslutet till någon annan, utan de har att ta ansvar för den enskilda lilla människan. Riksdagen måste fatta beslut som hjälper och inte stjälper kommunernas möjligheter till förebyggande arbete. Till sist vill jag säga att en hållbar samhällsutveckling i Uppland - en del av vårt land och en kugge i hjulet - kräver att vi i Sveriges riksdag inte lyfter blicken så långt bort i framtiden och så långt bort i världen att vi missar nutiden och vår närmaste granne. Ett hållbart samhälle är för mig ett kretsloppssamhälle med grundtrygghet och solidaritet i en demokratisk gemenskap där besluten fattas nära människorna och där människor lever nära varandra.

Fru talman! Vård och omsorg är viktiga för en hållbar samhällsutveckling. Den trygghet en god vård och omsorg skänker har stor betydelse för hur vi som människor kan fungera i samhället. Hälso och sjukvården har alltid varit och kommer alltid att vara en av Folkpartiets hjärtefrågor. Vården rymmer mycket av det som är socialliberalismens kärna. Den är en av de viktigaste grundbultarna i en generell välfärdspolitik av hög klass. Även om svensk sjukvård är av hög klass finns det åtskilliga allvarliga brister och problem. Under de kommande åren är det framför allt fyra områden som står i centrum för Folkpartiets intresse. Folkpartiet vill se en vård med närhet och trygghet där den enskilda människan står i centrum. Folkpartiet vill värna den glömda vården där det finns stora behov men ofta små resurser. Folkpartiet vill ge människor möjlighet till en värdig ålderdom och en äldreomsorg av högsta klass. Folkpartiet vill se till att vi alla får så mycket vård som möjligt för pengarna. Folkpartiet har en mängd krav som rör både stort och smått, och för oss folkpartister är det naturligt att bry sig om hur människor har det. Politiken kan aldrig skapa fullständig lycka åt alla, men den kan faktiskt hjälpa till att lindra lidande och ge människor ett stöd när de verkligen behöver det. Grundbulten för hela den liberala ideologin är att vi tar utgångspunkt i den enskilda individen. Detta är inte minst viktigt inom vården. Därför måste vården organiseras utifrån patientens behov. Vi som enskilda människor skall känna oss trygga i mötet med hälso och sjukvården. Här finns en del att göra. Trygghet i vården handlar mycket om vår ställning som patienter, om vårt möte med det stora sjukhuset och med vår välkände husläkare, men också om att känna trygghet i vardagen. När vi själva eller någon i vår närhet behöver vård skall vi veta att den finns när vi behöver den och där vi behöver den. En vårdgaranti som skonar oss från år i köer ger oss en sjukvård som finns när vi behöver den. När den s.k. vårdgarantin infördes 1992 på Folkpartiets initiativ innebar den att alla de många människor, varav många äldre, som köade fick rätt till ett tiotal olika behandlingar eller operationer inom tre månader. Landstingsförbundet och Socialstyrelsen har i sina uppföljningar av vårdgarantin inte kunnat se några avgörande tecken på att andra gruppers behov har fått stå tillbaka på grund av vårdgarantin. Trots de goda resultaten och de slutsatser som Socialstyrelsen har kommit fram till har regeringen avskaffat den ursprungliga vårdgarantin. Man har i stället kommit överens om att vårdgarantin skall avskaffas och ersättas med vaga formuleringar om hur lång tid en patient skall behöva vänta på operation eller behandling. För oss i Folkpartiet är det en central fråga att patienterna vet vad de kan kräva av sjukvården. För att det skall vara möjligt måste vårdgarantin vara mätbar, dvs. innehålla klara utfästelser om längsta väntetid. Kostnaden för att avskaffa de nuvarande köerna uppskattas till maximalt 300 miljoner kronor. Folkpartiet har avsatt medel i budgeten för att klara av detta. För oss folkpartister är det oacceptabelt att man urholkar vårdgarantin. Vi måste i stället prioritera vården och se till att människor som behöver operation eller behandling får det inom rimlig tid. Fru talman! Grupper som ofta glöms bort i vården är kroniker och människor med ovanliga sjukdomar. De hör i allra högsta grad till det glömda Sverige. För att dessa människor skall få vård krävs ofta speciella politiska beslut och viljemarkeringar. Rätten till en god vård för alla måste värnas. Folkpartiet kräver därför att det utarbetas vårdprogram för de stora kroniska sjukdomarna som anger vilka insatser som bör erbjudas patienterna. De enskilda patienterna skall få ett eget personligt kontrakt där det anges vilka insatser man har rätt att få från det egna landstinget. Detta välfärdskontrakt som anger patientens rättigheter bör arbetas in i vårdgarantin. Fru talman! På äldre dagar skall människor kunna känna trygghet och veta att de får den vård och omsorg de behöver. Därför är äldreomsorgen en viktig del i den svenska välfärden. Folkpartiet anser inte att det är möjligt att minska stödet till de äldres omsorg. Kommunerna måste alltjämt bygga ut delar av äldreomsorgen eftersom ålderdomshem, eget rum på sjukhemmet samt dagverksamhet inte finns i tillräcklig omfattning i dag. Vi vet att behoven bara kommer att öka i samband med det ökade antalet äldre människor. Det finns också brister inom äldreomsorgen som har att göra med omvårdnaden och det medicinska omhändertagandet, som Socialstyrelsens utvärdering av ÄDEL-reformen har visat. Vi känner alltså till bristerna, och de måste åtgärdas. För att avhjälpa bristerna i boendet har vi i budgeten anslagit 500 Både sjukvård och äldreomsorg är i behov av resurstillskott under de närmaste åren. Hur mycket beror främst på hur framgångsrik regeringen är på att bekämpa arbetslösheten och på den ekonomiska utvecklingen. Det är också viktigt att ta till vara alla möjligheter att använda de pengar som finns på rätt sätt. Varje krona som används fel är en krona för mycket. Utvärdering, kvalitetsarbete och ökad konkurrens är viktiga beståndsdelar i det arbetet, liksom samordningen mellan sjukförsäkringen och sjukvården. Det finns mycket som återstår att göra innan vård och omsorg fungerar så som vi önskar. Folkpartiet har många förslag till förbättringar som vi gärna delar med oss av.

Fru talman! Rubriken för den allmänpolitiska debatten är: En hållbar utveckling på längre sikt. För mig handlar det om människors levnadsvillkor nu och i framtiden, om arbete och försörjning, om tillväxt, om jämlikhet, om det gemensamma ansvarstagandet för välfärden och om det ekologiskt uthålliga samhället. Saneringen av statsfinanserna - som bl.a. har krävt kraftfulla besparingar i framför allt transfereringssystemen där många människor har fått bära en mycket tung börda i förhållande till sin förmåga - och arbetslösheten har lett till misstro mot politiker och det politiska systemet och skapat ängslan och oro inför framtiden. Det har tyvärr varit nödvändigt för att få balans i ekonomin och för att värna välfärden på sikt. Att låna till välfärden och vara beroende av långivare på världens penningmarknader hade på sikt varit förkastligt. Då hade vi övervältrat bördorna på kommande generationer. Tack vare en framgångsrik saneringspolitik kan vi nu se framtiden an med tillförsikt. Nu har vi möjligheter att förstärka insatserna inom vård, omsorg och utbildning och även att förbättra de ekonomiska villkoren för de sämsta ställda. Men då måste vi också lyckas med att få ned arbetslösheten. Ett välfärdssamhälle där alla människor har någorlunda lika villkor är en förutsättning för ett samhälles goda utveckling. Ökade inkomstskillnader, försämrade socialförsäkringssystem och försämringar, eller rent av avveckling, av trygghetssystemen på arbetsmarknaden leder till ökad otrygghet, ökad osäkerhet och försiktighet och ängslan inför framtiden. Hur skall man våga investera i utbildning och våga konsumera om det ter sig osäkert om man får ett arbete eller får behålla sitt arbete i framtiden? Otryggheten förlamar, passiviserar och skapar ökade sociala spänningar mellan människor. Fru talman! Det är befogat att känna stor oro för vad som nu håller på att ske inom sjukvården, äldreomsorgen och skolan och för att de gamla och sjuka inte skall få den vård och omsorg de har behov av. Det handlar inte bara om att få hjälp med det allra nödvändigaste. Man behöver också värme och närhet, någon att prata med och någon som lyssnar. Det handlar om värdighet och ett anständigt liv. Det måste vi ha råd med. Det måste vara vår strävan att nå dit. Främst känner jag ändå en stor oro för barnen och ungdomarna. Alltför många unga människor lämnar nu skolan och går ut i arbetslöshet, inte därför att de har en alltför knapp utbildning bakom sig utan därför att det krävs så mycket mer och att arbetstillfällena är alltför få. Jag har stor förståelse för att man då känner hopplöshet och att drömmarna om att få förverkliga sina livsprojekt då slås i spillror. Alla som har egna barn vet att den oro jag känner inom mig omedelbart fortplantar sig till barnen. Man behöver inte berätta, de känner det ändå. Den oro man känner som arbetslös förälder för ekonomin och för att klara försörjningen av familjen blir också en börda för barnen. Tryggheten för den vuxne är också avgörande för barnens trygghet. Det vi nu kan skönja i arbetslöshetens och den ekonomiska krisens spår är en ökad otrygghet hos barnen. Det visar sig både i skolarbetet och på fritiden. Med minskade resurser till skolan förmår man inte ute kommunerna att fullt ut avsätta de extra insatser som krävs till barn som har svårt att hänga med i undervisningen, även om viljan är stor. Även fritiden tenderar att bli destruktiv för många genom ökat drickande bland ungdomar. Detta kryper allt längre ned i åldrarna. Man kan spekulera i vad det beror. Jag tror inte att det enbart har att göra med lättillgänglighet eller fostran. Det har i mångt och mycket att göra med ungdomarnas otrygghet och dåliga självkänsla och blir en flykt bort från vardagen. Vi måste självfallet göra allt för att stoppa möjligheterna att få tillgång till öl och sprit genom skärpning av lagstiftningen, tillsyn och information. Men det handlar också om ungdomarnas upplevelser av samhället och trygghet i uppväxten. Något som också ter sig oroande i krisens och arbetslöshetens spår är den ökade segregationen. I vissa områden är arbetslöshetens omfattning stor, utslagning och missbruk vanligare och socialbidragsberoendet överväldigande. Här måste det till extra insatser för att bryta utvecklingen. Samhällets insatser i form av arbetsmarknadspolitiska insatser, socialbidrag och andra pengar bör kunna användas på ett mer konstruktivt sätt till jobb och utbildning. Som jag inledde med, kan vi nu se en ljusning på det ekonomiska området. All kraft måste nu till för att nedbringa arbetslösheten. Vi socialdemokrater har ju lovat att vi skall halvera den öppna arbetslösheten. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna måste träffa rätt, dvs. leda till arbete. Översynen och förändringen av socialförsäkringssystemen måste leda till stabila och på lång sikt hållbara system. Ersättningsnivåerna kommer att höjas. Både socialförsäkringssystemen och själva kärnan i välfärden, verksamheterna i kommuner och landsting, måste upplevas som trygga och stabila. Under 80-talet var födelsetalen i Sverige bland de högsta i Europa. Med 80 och 90-talen i backspegeln är det lätt att hitta grunden för det. Då fanns det arbete. Man kunde försörja sig. Trygghetssystemen var generösa, barnomsorgen väl utbyggd och man kände trygghet och tillförsikt inför framtiden. Nu kan vi se att födelsetalen har sjunkit till nivåer som i övriga Europa. Vår uppgift måste vara att se till att samhället byggs så att unga människor kan och vill sätta barn till världen och att alla barn får goda och jämlika uppväxtvillkor, annars får vi kris i befolkningsfrågan. Vilka skall då bära upp välfärdssamhället i framtiden? Barnen och ungdomarna måste få känna att framtiden tillhör dem, att drömmen om att få förverkliga sina livsprojekt kan bli verklig.

Fru talman! Arbetslösheten är i dag det stora problemet i hela landet. Den region jag representerar hör till de värst drabbade. Männens arbetslöshet hänger i hög grad samman med industrikonjunkturen medan kvinnornas situation framför allt har påverkats av utvecklingen inom den offentliga sektorn. Länsarbetsnämnden räknar med att antalet arbetslösa kvinnor i vårt län kommer att öka under 1997 med tanke på de rationaliserings och nedskärningsplaner som finns i kommunerna och landstinget. Den sanering av statsfinanserna som regeringen genomfört har varit påfrestande för stora grupper i vårt land. Den har också inneburit att kommunerna och landstingen varit tvungna att rationalisera sin verksamhet. Många kvinnor har blivit utan arbete samtidigt som behoven inom vård, omsorg och utbildning fortfarande kvarstår och i vissa fall ökar. När vi nu så småningom får ett ökat ekonomiskt utrymme känns det mycket positivt med gårdagens besked från statsministern att en del av dessa resurser kommer den offentliga sektorn till godo. Behoven finns, och den utbildade arbetskraften finns. För att kunna ge människor den trygghet de vill ha i sin vardag är det viktigt att den arbetskraftsresursen tas till vara. Av tradition har männen i vårt län arbetat inom yrken som på olika sätt haft anknytning till skogseller metallindustrin. När industrin rationaliserat har deras arbetsuppgifter försvunnit. I dagens läge är det heller inte möjligt att flytta dit där jobben finns, eftersom utvecklingen har gått i samma riktning över hela landet. De som på detta sätt har blivit friställda besitter ett stort yrkeskunnande som är värt att ta till vara. Genom vidareutbildning kan de bli den kompetenta arbetskraft vi behöver för att t.ex. utveckla ett "grönt" och miljöanpassat skogsbruk. Det är dessutom viktigt att företagen tar sitt ansvar och i större utsträckning satsar på vidareförädling av skogsråvaran. Med tanke på den kompetenshöjning som vi eftersträvar är det mycket positivt med regeringens satsning på de små och medelstora högskolorna. Vi hade i vårt län räknat med en ännu mer offensiv satsning på högskolan i Gävle, och vi hoppas därför att det som nu har gjorts bara är en början på ytterligare satsningar i den riktningen. I skogslänen är fortfarande de areella näringarna basen för näringslivet, och det är viktigt att även det befintliga jordbruket har möjlighet att utvecklas. Det handlar om möjligheten att bevara "det öppna landskapet", men också om möjligheten att som konsument kunna köpa miljövänliga och lokalt producerade livsmedel. Det är för oss en fråga om livskvalitet. Under många år har man från borgerligt håll angripit den offentliga sektorn och "det starka samhället". Men de senaste årens utveckling har väl med all önskvärd tydlighet visat att människorna i vårt land verkligen vill ha en stark offentlig sektor. Man vill inte att det skall vara plånbokens tjocklek utan behoven som styr den vård eller utbildning man kan få. I motsats till det patriarkala klasstratifierade sociala system som var det traditionella svenska brukssamhällets ideal, innebär den generella välfärdspolitiken en gemenskap där alla medborgare har rätt till allmänna sociala förmåner, som inte är resultatet av aristokratiskt välgörenhetstänkande, utan av demokratiskt fattade beslut. Svensk socialdemokrati har konsekvent hävdat att en väl avvägd offentlig sektor ökar valfriheten för de vanliga människorna. Här skulle jag vilja citera Tage Erlander, som uttryckte sig på följande sätt: "Det är ett misstag att tro att människornas frihet blir mindre därför att de beslutar sig för att i samverkan genomföra det som de icke orkar med var för sig." Den moderna socialpolitiken har skapat ökad trygghet och frihet för de vanliga människorna. Det är därför oron har varit så stor under de senaste åren, då vi på grund av dåliga statsfinanser har tvingats göra förändringar och neddragningar i de offentliga systemen. Människor ser inte beskattningen som ett intrång i medborgarnas rättigheter, som moderaterna hävdar, utan som något som gör det möjligt för dem att betala för de offentliga tjänsterna. Om den offentliga sektorn skall kunna svara mot principerna om generalitet och solidaritet är dessutom marknadens marginalisering nödvändig. Det innebär att välfärdssamhället måste kunna tillfredsställa inte bara de fattigas sociala behov, utan även välbärgade arbetares och medelklassens förväntningar. Det är därför mycket oroande med de kampanjer som bedrivs från försäkringsbolagens sida för att förmå människor att teckna olika typer av privata försäkringar. Det kan på sikt leda till att människor inte känner solidaritet med de offentliga systemen. Min vision av det framtida samhället, som jag med politiken som redskap söker förverkliga, är ett samhälle där vi på ett miljövänligt sätt tar till vara naturresurserna, där vi i större utsträckning än i dag har möjlighet att köpa lokalt producerade varor. Det är ett solidariskt samhälle, ett samhälle fritt från segregation, där barnen får en trygg uppväxt med god omsorg och utbildning och där de äldre kan känna sig trygga i visshet om att de kan få den vård och omsorg de behöver.

Fru talman! Den allmänpolitiska debatten syftar till att spegla många olika frågeställningar och hur dessa kan uppfattas beroende på ledamöternas grunduppfattning och hur vi ledamöter, beroende på politisk hemvist, vill lösa dessa problem. Målen som alla har, att skapa ett bättre samhälle för alla och en hållbar långsiktig utveckling, strider man inte så mycket om. Däremot skiljer sättet mycket som vi från olika håll vill lösa problem och utmaningar på. Och så skall det givetvis vara i en levande demokrati. Formen för denna allmänpolitiska debatt kommer uppenbarligen att diskuteras vidare framöver. Nog tycker jag, som deltagit i många allmänpolitiska debatter, att debatten skulle ha blivit mer givande om den strukturerats upp mer områdesvis. Detta har inte skett denna gång, och därför har också debatten blivit något för rörig och mindre inspirerande, tycker jag. I de fall statsråd har deltagit har dock många repliker samlats just kring respektive ämnesområde, och då har genast debatten tänt till och det har blivit mer givande att lyssna. Fru talman! De stora frågorna kring ekonomi, skatter, arbetslöshet, energi, social trygghet och framtidens pensioner har ventilerats från många håll. Inte mycket nytt har egentligen framkommit. Låt mig ändå konstatera att regeringen visar stor osäkerhet och beslutsvånda på många viktiga områden, vilket beklagligtvis ökar bekymmer och svårigheter. Detta gäller inte minst energipolitiken, problemen med arbetslösheten, Europapolitiken och hur vi skall kunna skapa trygga framtida pensioner för alla, liksom trygghet på äldre dar i övrigt. Regeringen vågar inte, som vi ser det, tänka i nya banor, utan låser fast sig i föreställningen att gamla lösningar skall klara nya problem. Detta leder till att det blir ännu besvärligare att lösa de akuta aktuella problemen. Risken är stor att Sverige tappar tempo jämfört med andra länder i Europa. Låt mig ta upp en viktig fråga, det gäller energin och miljöhoten. 1992 antogs FN:s klimatkonvention. Denna förutsätter en stabilisering av växthusgasernas koncentration i atmosfären. Konventionen föreskriver att i-länderna har ansvaret för att börja vidta åtgärder, vilket innebär att dessa länder individuellt och gemensamt år 2000 skall stabilisera utsläppen av växthusgaser på 1990 års nivå. Sveriges riksdag godkände klimatkonventionen 1993 och beslutade då att de svenska koldioxidutsläppen från fossila bränslen skulle stabiliseras på 1990 års nivå fram till sekelskiftet. Vi moderater föreslog redan 1988 att ett tak för koldioxidutsläppen skulle införas. Vi driver fortfarande denna fråga och att kravet på riksdagen skall vara att anta nya minskningsmål. Vi ser, liksom alltfler i omvärlden, hotet om ett växthusklimat som en mycket allvarlig och viktig miljö och överlevnadsfråga. Sveriges utsläpp av koldioxid från fossila bränslen, kol, olja, m.fl., minskade mellan 1972 och 1985. Det var just under den tiden vi började använda kärnkraften. Därefter har utsläppen varit nästan konstanta. Det går knappast, menar vi, att nu snabbt ersätta kärnkraft med kol, olja eller naturgas utan att vi får problem med miljömålen. Riksdagen har alltså fattat beslut om målsättningar som är oförenliga på det energipolitiska området. Kärnkraften skall avvecklas, vattenkraften får inte byggas ut och koldioxidutsläppen får inte öka. Samtidigt skall sysselsättning och välfärd garanteras genom en god tillgång på energi. Fru talman! Just detta med god tillgång på energi gör att vi har problem med sysselsättning, och vi kan också få problem med vår ekonomi framöver. Det är därför vi har ansett det oklokt att i dagens läge påskynda den avveckling av kärnkraften som man länge har diskuterat. Vi tror också att det blir för ansträngande för ekonomin. Fru talman! Till sist skulle jag ändå vilja ta upp den fråga som jag inledde med, nämligen tryggheten för alla och den framtidstro som vi alla, oavsett politisk uppfattning, vill skapa och jobba för. Det finns ett mycket klart samband. Vi har ett starkt och brett företagande som kan sysselsätta många människor och vi har förmåga att sälja och exportera det vi producerar. Det är det som skapar de resurser som skall skapa den framtida tryggheten för oss alla. Detta klara samband tycker jag att man ofta glömmer i den politiska debatten. Jag menar att det för framtiden är någonting att ta upp mycket hetare i den politiska debatten: sambandet mellan företagande, arbete, export, resursbildning och trygghet, familjepolitik, sjukvård, äldreomsorgen och inte minst pensionerna. Det finns ett mycket starkt samband här, och jag hoppas verkligen att detta samband skall framstå klarare än det har gjort i den debatt vi har haft den här gången.

Herr talman! Eva Zetterberg har frågat mig hur jag avser att agera för att bidra till en lösning av konflikten i Östtimor. Vidare har Eva Zetterberg frågat mig vad jag avser göra för att stärka respekten för mänskliga rättigheter i Östtimor samt vilka initiativ jag avser att vidta för att åstadkomma en ökad FN-närvaro på Jag har nyligen i interpellationssvar till Eva Goës och Ingbritt Irhammar samt i skriftliga svar till Berndt Ekholm och Inger Segelström gett regeringens allmänna syn på Östtimorfrågan. Denna innebär i korthet att Sverige aldrig har accepterat Östtimors införlivande i Indonesien. Vi har betonat att befolkningen själv bör få välja sin framtid. Sverige stöder därför de samtal som sedan flera år tillbaka pågår mellan Portugal och Indonesien under ledning av FN:s generalsekreterare. Den senaste samtalsomgången skulle ha ägt rum i december 1996 Jag betraktar dessa samtal som den mest realistiska vägen att nå framsteg. Sverige försöker på olika vägar att bidra till att respekten för mänskliga rättigheter på Östtimor stärks. Tillsammans med övriga EU-länder uppmanade Sverige vid det senaste mötet med FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna Indonesiens regering att snabbt vidta åtgärder för att förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna samt att frige alla politiska fångar. I ett uttalande av MR-kommissionens ordförande sades det att kommissionen understryker vikten av att Indonesiens regering bl.a. friger de östtimoreser som hålls fängslade. Om inga framsteg sker under de närmaste veckorna bör enligt regeringens uppfattning frågan om de mänskliga rättigheterna i Östtimor inklusive frigivandet av de politiska fångarna tas upp vid kommissionens nästa möte i mars. Genom stöd till Internationella Rödakorskommitténs humanitära verksamhet och till Indonesiska rättshjälpsinstitutet stöder vi också konkret verksamhet som syftar till att främja respekten för de mänskliga rättigheterna såväl i Östtimor som i Indonesien. Regeringen är beredd att fortsätta att utöka stödet till sådan verksamhet. Vad gäller ansträngningarna för att öka FN:s närvaro på Östtimor vill jag hänvisa till det senaste mötet med MR-kommissionen. Där kom Centret för mänskliga rättigheter och Indonesien preliminärt överens om att undersöka möjligheten att placera en tjänsteman från FN:s center för mänskliga rättigheter vid UNDP:s kontor i Jakarta med uppgift att också bevaka frågor kring mänskliga rättigheter i Östtimor. Detta arrangemang har ännu inte kommit till stånd. Regeringen ser det som viktigt att FN ges möjlighet att följa utvecklingen avseende mänskliga rättigheter på Östtimor. Har ingen lösning uppnåtts inom den närmaste framtiden bör även denna fråga tas upp vid nästa möte med kommissionen.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på interpellationen. Svaret andas att det i någon mån skulle vara onödigt att återigen ta upp en debatt om Östtimor, eftersom utrikesministern deltog i en sådan i slutet av förra året. För mig och många andra som aktivt arbetar för Östtimors sak känns det väldigt angeläget att ta upp den frågan. I samband med fredsprisets utdelande och i samband med biskop Belos återkomst till Östtimor var läget oerhört spänt och mycket oroligt. Många bedömde det som att i stort sett vad som helst kunde ha hänt. Biskop Belos liv har också varit i fara, och människor i hans omgivning har mördats. Därför finns det all anledning att återigen ta upp frågan. Till detta hör naturligtvis att läget på Östtimor är av stor symbolisk betydelse, eftersom det rör sig om en kvarvarande koloni som är ockuperad av en ockupationsmakt. Dessutom beter sig denna ockupationsmakt som den diktatur den är. Östtimor är trots sin litenhet ett viktigt exempel. Andra kringliggande öar och folk har sett Östtimor som toppen av ett isberg. Händer det något i positiv riktning för Östtimor kan händelseutvecklingen förändras och respekten för mänskliga rättigheter även i andra delar återupprättas. Därför tyckte åtminstone inte jag att det var onödigt att riksdagen ånyo skulle diskutera vad vi kan åstadkomma för att bidra till en lösning för Östtimors befolkning. Även om frågan om vapenexporten inte togs upp i interpellationen är den i högsta grad närvarande i alla diskussioner om Östtimor och Indonesien. Under förmiddagen talade jag med Peter Brune från kristna fredsrörelsen och Martin Holmberg från Svenska freds och skiljedomsföreningen. De besökte Östtimor i januari. De berättade om hur upprörda många människor är över att - som man uppfattar det - Sverige direkt lägger sig i en väpnad konflikt genom att se till att den ena parten, nämligen Indonesien, får tillgång till svenska vapen. Man undrade om det var så att regeringen hade för avsikt att bistå även den andra parten med vapen. Jag vill understryka att det är min önskan att regeringen varken skall göra det ena eller det andra. Man bör genast se till att ingen typ av nya leveranser eller följdleveranser bör ske till Indonesien. I den interpellation som jag har ställt väcks många frågor. En fråga gäller FN-närvaron. Många bedömer det som svårt i dag att få den FN-närvaro som skulle vara önskvärd och som skulle betyda mycket. Det har även lagts fram andra förslag som skall diskuteras närmare, t.ex. om folkrörelserna från Sverige, Kanada, Holland m.fl. länder skulle kunna bistå med fredsobservatörer. Det skulle kunna vara ett sätt att möjliggöra en sådan närvaro. Då undrar jag: Vad är utrikesministerns inställning till detta? Skulle det vara en möjlig väg? Jag vill också ställa en fråga om MR-kontoret som, vilket utrikesministern konstaterade, ännu inte har kommit i gång. Jag fick bekräftat av Martin Holmberg och Peter Brune att så var inte fallet. Det finns inget sådant kontor på Östtimor och ingenting görs. Frågan är då hur vi skall agera i FN:s MR kommissionen. Jag tycker ändå att tonen från regeringens sida är väldigt lågmäld. Man säger att man skall ta upp frågan på nytt i mars, om ingen förbättring har skett. Sanningen är ju att det har skett en försämring. Därför behövs det nya åtgärder för att få Indonesien att agera.
Herr talman! Jag vill också tacka för svaret på interpellationen. Det är riktigt att vi här i kammaren ganska nyligen har debatterat frågan om situationen på Östtimor, och alla de tre frågor som Eva Zetterberg nu har ställt diskuterades då också. Det var frågor om hur Sverige kan bidra till lösningen av konflikten på Östtimor, vad man kan göra för att stärka respekten för mänskliga rättigheter på ön och vilka initiativ som kan åstadkommas och vad vi kan hjälpa till med från svensk sida för att få till stånd en ökad FN-närvaro. Men frågorna är ju lika aktuella fortfarande, och det är viktigt att vi från svensk sida inte släpper trycket på den indonesiska myndigheten. Jag skulle önska en mer aktiv hållning. Jag utläser av svaret att om inga framsteg sker de närmaste veckorna, t.ex. när det gäller att frige fängslade politiska östtimoreser, kanske frågan om mänskliga rättigheter tas upp igen vid FN-kommissionens möte nu i mars. Jag tycker att det är självklart att den situationen tas upp, att Sverige driver den frågan, att vi driver kravet att alla politiska fångar skall släppas och att vi särskilt trycker på att Xanano Gusmão skall frisläppas. FN-närvaro på Östtimor är oerhört viktig för att man skall kunna upprätthålla respekten för mänskliga rättigheter och öka tryggheten för östtimoreserna. Det är väldigt oroande att det nu har skett attentatsförsök mot fredspristagaren biskop Belo. Det är viktigt att vi från svensk sida nu också tar bilaterala kontakter med indonesiska myndigheter, där vi protesterar mot att de indonesiska myndigheterna inte värnar om alla östtimoresers trygghet och säkerhet på ön. Det gäller naturligtvis också den företrädare som nu östtimoreserna ser som sin, nämligen biskop Belo. Det är inte bara placeringen av en tjänsteman på FN:s center för mänskliga rättigheter vid UNDP:s kontor i Jakarta som säkrar situationen. Det är också oerhört viktigt att det finns en FN-närvaro på ön. Vi måste återigen kräva och följa upp att det sker ett trupptillbakadragande från ön i dag. De uppgifter jag har fått är att det går fem indoneser på varje östtimores. Så tät är närvaron av indoneser på ön, och de flesta har anknytning till det militära. Det bör alltså ställas ett direkt krav att denna fråga tas upp igen i FN-kommissionen för mänskliga rättigheter i Genève i mars.
Herr talman! Jag är alltså det vittne som har varit där. Jag kände igen mig när jag kom till Dili. Jag kände igen känslan från Litauen när det var ockuperat, när jag var där och det var folkomröstning. Man hade embarkerat sig i parlamentet och alla tillfartsvägar var avstängda. Jag kände igen känslan när jag kom från Mururoa till Tahiti, när det hade uppstått kravaller och folk började bränna ned kinesiska och franska restauranger och hotell osv. Man hade flugit in soldater, som fanns i varje gathörn och satt i öppna jeepar för att inge respekt hos folket så att de inte skulle våga göra någonting. Samma känsla fick jag direkt när jag kom till Östtimor. Jag kände mig illa till mods och totalt lamslagen. Det sägs att tre skepp har skeppat in soldater. På varje större skepp går det 15 000 man och på det lilla skeppet 6 000 man. Det skulle innebära 36 000 soldater, som har kommit till Östtimor efter det att händelsen med biskop Belo inträffade. Det mystiska är att många säger att det inte kan vara något mordförsök. Varför skjuter man rakt in när det står så många människor runt omkring? Men Kennedy blev också skjuten. Varför skjuter man rakt in i en massa? Det konstiga är att man inte undersöker fallet. Man undersöker en chefspolis som blev nedslagen och skadad, men inte det här fallet, där en människa dog av skador av de tillhyggen som folkmassan tog till. Varför vill man inte föra upp det i dagsljuset? Vad var det som var så mystiskt? Man säger att han hörde till hemliga polisen, osv. Detta skulle behöva utredas, likaväl som att man borde fortsätta utreda Santa Cruz-massakern för fem år sedan. Jag har träffat mycket seriösa människor från mänskliga rättighetsorganisationer. Jag har träffat biskop Belo, haft kontakter med gerillan och träffat vanliga människor, som lever under existensminimum. Vad de säger är: Vi har ingen röst. Biskop Belo är väldigt försiktig. Han är iakttagen och vaktad, upplever jag det som. Han kunde ändå säga så mycket som att indoneserna provocerar fram våld. De vill att grupperna skall ta till våld, för att kunna motivera att det finns så många soldater där. De ungefär 1 000 ungdomar som har grupperat sig, ofta illitterata ungdomar, i Garda Paksi utgör i dag ett hot igen. Man vet att det var besvärligt 1995, och det har nu återupprepats. Jag är inte ensamt vittne, utan vi är ett par tre stycken som på svenska ambassaden i Jakarta har talat om att det är på det här viset. Vad vi vill är att Sverige nu skall gå in mycket aktivt. Eftersom vi har varit delaktiga med Norge om att ge fredspriset är det vår skyldighet. Vad man ber om är en underkommission för mänskliga rättigheter i Östtimor. Det är den katolska förgreningen Justice and Peace Commission som ber att få en sådan underkommission från FN stationerad i Östtimor. Jag vet också att det när det gäller bistånd i dag hos Sida ligger en ansökan på 200 000 US dollar, som är öronmärkta genom Unicef för att man skall kunna gå in och jobba med barn och mödravård. Det behövs verkligen, därför att barnen är undernärda och det är väldigt låg standard för östtimoreserna. Som Ingbritt Irhammar sade förut, är det många som har transmigrerat hit, som javaneser, sulaweser, kineser osv. De får flyta ovanpå, men folket har det mycket bevärligt.
Herr talman! Vi är helt överens om att läget på Östtimor är oroande på grund av en stark militarisering. Den humanitära situationen är också oroande. En politisk lösning saknas. Jag tycker mot den bakgrunden att det nobelpris som lämnades till biskop Belo och Ramos Horta är en angelägen påminnelse om en olöst och allvarlig konflikt. När jag i svaret hänvisar till våra tidigare debatter här i kammaren och skriftliga svar som jag har givit är det inte för att säga att den här debatten är onödig. Jag tycker att det är bra med en viss kontinuitet i riksdagsdebatterna och ville därför ge en hänvisning i mitt svar till vad som har förekommit tidigare. Nu har vi i dag uppehållit oss mycket kring betydelsen av närvaro i Östtimor, och det är viktigt. Jag håller med Eva Zetterberg om att någon sorts FN närvaro självfallet är en möjlig väg. Unicef finns redan där, så det innebär en viss närvaro. Men även de andra försöken skall vi naturligtvis gå vidare med. Det andra är enskilda organisationer, och det är mycket välkommet om också de kan ha en närvaro där. Enskilda organisationer gör ju biståndsinsatser, men jag vet att det är litet si och så med möjligheterna att arbeta på plats. Allt detta kräver också godkännande av den indonesiska regeringen, men jag hoppas att den skall känna att den vill samverka på det sättet. Det vore naturligt, tycker jag. FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna tar upp frågor om befarade kränkningar av mänskliga rättigheter och konstaterar om sådana också sker. Det är då naturligt att kommissionen tar upp frågor om Östtimor, om det inte har skett en förbättring. Det gäller t.ex. de fängslade östtimoreser som vi har talat om tidigare och som vi har ställt krav om hos den indonesiska regeringen, liksom möjligheten att arbeta via FN:s center för mänskliga rättigheter i Jakarta för att också bevaka situationen i Östtimor. Mitt uttryckssätt kan ju också tolkas precis tvärtom, därför att om påtagliga förbättringar skulle ske är det ju inte lika angeläget att ta upp frågan i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Jag tror att vad vi skall arbeta med är dels frågan om en nationell närvaro i Östtimor på något av de möjliga sätt som här har nämnts, dels stöd och bistånd till människorna i Östtimor för att bevaka mänskliga rättigheter och allmänt underlätta den humanitära svåra situationen. Sedan är det naturligtvis viktigt att det blir en politisk lösning. Det är i alla fall ingen hittills som har hittat någon bättre kanal än de samtal som FN:s generalsekreterare har med Indonesien och Portugal. Skulle det behövas någonting annat, är jag naturligtvis öppen också för detta.
Herr talman! Jag är glad över utrikesministerns positiva besked vad gäller möjligheten till ökat bistånd till frivilligorganisationer. I dessa inbegriper jag naturligtvis organisationer som arbetar tillsammans med katolska kyrkan, som är den huvudorganisation som kan vara verksam i Östtimor. Om vi inte på kort sikt får till stånd en direkt FN-närvaro vid sidan av Unicefs närvaro, kanske vi ändå rätt omgående skulle kunna få till stånd observatörer från folkrörelsesidan. Det tycker jag skulle vara ett steg i positiv riktning. De samtal som förs i FN mellan Indonesien och Portugal skall naturligtvis fortsätta, för de är grunden. Det är viktigt att de drivs på och att vi från svensk sida gör vad vi kan för att bidra. Men jag menar att Sverige borde ta upp saken i säkerhetsrådet. Förra gången Östtimor diskuterades här i riksdagen var Sverige ännu inte medlem i säkerhetsrådet. Det var då svårt för utrikesministern att exakt tala om vad man skulle kunna ta upp. Men nu har vi åtminstone en månads erfarenhet. Jag anser att Östtimor borde vara en av de frågor som Sverige aktivt tar upp, eftersom vi har en helt annan roll än Portugal. Jag har förstått att Portugal inte har för avsikt att göra det. Men Sverige, som inte är direkt part i samtalen utan står utanför, skulle självfallet kunna göra det. Så till frågan om MR-kommissionen i Genève som träffas i mars. Vi kanske uttrycker oss olika om saker och ting, men det kan väl ändå inte råda något tvivel om att det hittills inte har skett en tillstymmelse till förbättring vad gäller respekten för mänskliga rättigheter. Att det är självklart att frågan skall tas upp utgår vi alla från. Men jag tycker inte att det räcker. Sverige måste också ställa väldigt konkreta krav och kräva att Indonesien skall uppfylla vissa krav. Vad gäller andra länder har vi utsett FN-rapportörer. I Colombia, som vi har diskuterat vid andra tillfällen, finns nu ett FN-kontor som bevakar mänskliga rättigheter. Det måste finnas andra sätt att visa Indonesien att man inte på egen hand kan ockupera ett litet land och dessutom med militärmakt förtrycka hela dess befolkning, hålla den i armod och förtryck. Detta är någonting som Sverige inte bara har skyldighet att ta upp utan måste också väldigt aktivt visa att detta är något som världssamfundet inte accepterar.
Herr talman! Jag tror nog att vi är ganska överens om vad som behövs. Utrikesministern sammanfattade detta ganska väl med att det krävs en FN-närvaro, en förbättrad situation när det gäller mänskliga rättigheter, mer humanitärt stöd och att det behövs en politisk lösning. När det sedan gäller att tolka vad som krävs för att frågan skall tas upp i MR-kommisionen nu i mars, är frågan hur pass mycket optimister vi är. Jag är optimist i själen, men samtidigt är jag realist. Jag tror inte att alla politiska fångar i Indonesien har släppts till i mars. Om utrikesministern delar denna något pessimistiska bedömning, finns det alla skäl att nu aktivt verka för att frågan tas upp och drivs i MR kommissionen i mars för att få till stånd en förbättring. Något som måste ske parallellt med detta är bilaterala samtal, där vi från svensk sida uttrycker vår oro över situationen på öarna och kräver att attentatsförsöken utreds, som Eva Goës var inne på. Det bör också påtalas att de indonesiska myndigheterna måste hållas direkt ansvariga för eventuella nya attentatsförsök mot folket men framför allt mot biskop Belo.
Herr talman! Jag vill säga till utrikesministern att hoppet står till oss - Sverige, Norge, Portugal, västvärlden. Tyvärr är man väldigt besviken på t.ex. Australien och USA, som på dagtid talar om mänskliga rättigheter men som på natten skickar vapen eller skriver feta handelskontrakt. I Australien tränar också indonesiska soldater. Just nu pågår en rättegång mot 130 människor som har flytt från Indonesien till Australien. Anledningen är att de har ockuperat ambassader. Om de blir fällda, kommer man att säga att man aldrig kommer att skydda någon från Östtimor som tar sin tillflykt i Australien. De skickas med automatik till Portugal. Detta är alltså ett prejudicerande fall. Detta är väldigt allvarligt. Jag försökte att komma till ett fängelse i Jakarta, men där tar man bara emot familjemedlemmar och endast på söndagar. Möjligen hade jag kunnat klä ut mig till muslim för att hälsa på Muchtar Pakpahnan, som jag träffade i februari. Han är Jakartas motsvarighet till Lech Walesa. Han står inför rätta just nu. Man kan inte finna någon anklagelse mot honom, så det går inte att få honom fälld. Men ändå sitter han i fängelse. Han säger att man måste höja böndernas löner sjufaldigt. I dag tjänar de ungefär 330 kronor per månad, och existensminimum ligger på ungefär Jag vill än en gång upprepa att man måste försöka att få till stånd en underkommission för mänskliga rättigheter till Östtimor, med ständig närvaro. Röda korset arbetar febrilt där. Man jobbar bra med vattenprojekt. På så vis kommer man ut i obygden utanför allfarvägen och får kontakt med befolkningen, och befolkningen litar på Röda korset. De kan också göra en anmälan till Röda korset om någon i familjen har försvunnit, vilket gör att de känner säkerhet. Men Röda korset behöver också utökas. Där arbetar bara tre tjänstemän. Som sagt var tycker jag att också Läkare utan gränser och Unicef skall få större chans att jobba med barn och med mödravård.
Herr talman! Det som man ofta hör av östtimoreser är positivt. De känner att det i Sverige och i Norge finns ett stort engagemang för deras sak, även om vi inte har någon direkt del i detta sedan tidigare. Att Portugal har ett engagemang beror ju på speciella omständigheter som tidigare kolonialmakt. Naturligtvis skall vi motsvara deras förväntan. Vi försöker att göra det med de direkta kontakter som vi har med Indonesien. Vi försöker att göra det i EU, där vi samordnar oss, och multilateralt, framför allt via FN. Att ta upp frågan i FN:s kommission för mänskliga rättigheter är någonting som man gör om man bara ser någon möjlighet till resultat. Det behöver i och för sig inte bli ett resultat som gör att man är säker på att det blir ett beslut i MR-kommissionen, för i så fall vore det många länder som inte skulle kunna nämnas där. Det är ju dessvärre inte så enkelt att få till stånd beslut i kommissionen. Men man måste ändå kunna få till stånd en så pass stor manifestation att det faktiskt blir positivt för saken, och inte tvärtom. Det görs här en pessimistisk förutsägelse om att antalet östtimoresiska fångar i indonesiska fängelser inte kommer att minska så kraftigt att frågan inte längre är aktuell om ett par veckor. Jag tror inte heller att det blir på det viset. Det kommer säkert att finnas anledning för oss att arbeta aktivt med frågan. I säkerhetsrådet måste man vara mycket varsam vad gäller generalsekreteraren och hans uppdrag. Dessutom handlar det om att undersöka om det finns några andra möjligheter. Behöver generalsekreteraren någon annan typ av stöd? Det är vi naturligtvis öppna för. Vi skall vara klara över att man inte går till säkerhetsrådet för att vifta med plakat och vara duktig när det gäller att ta upp frågor. Vårt sätt att arbeta i säkerhetsrådet är att lagarbeta - att arbeta tillsammans med andra - för att uppnå resultat. Det är inte ett demonstrationsforum, detta säkerhetsråd.
Herr talman! Utrikesministern säger att säkerhetsrådet inte skall vara ett forum för plakatpolitik. Jag tror inte att någon av oss här är ute efter det. Vi skall motsvara de förväntningar som har ställts i detta fall från östtimoreser när det gäller deras legitima rätt att själva bestämma sitt öde, precis som utrikesministern själv sade. Just därför inser vi att det finns olika sätt att ta upp frågan på och driva den framåt. Det både Ingbritt Irhammar, Eva Goës och jag och många andra som är engagerade i denna fråga i och utanför riksdagen efterlyser är att Sverige verkligen anstränger sig i alla dessa forum. Det kan vara svårt för oss att ha en överblick över exakt var detta skall ske, men Sverige måste agera exempelvis inför eller på MR kommissionens möte. Vi måste samla de representanter och andra tänkbara personer från andra länder som kan ge stöd, för de finns. Det är ett svårt diplomatiskt uppdrag, men jag är övertygad om att vi har den kompetensen inom svenska utrikesministeriet. Herr talman! Jag vill till slut nämna de ord som biskop Belo yttrade i samband med besöket i Sverige: "Nu är det dags att göra slut på tragedin i Östtimor en gång för alla. Efter 21 års konflikt vill folket i denna tidigare portugisiska koloni få lugn och ro, ett slut på våldet och respekt för de mänskliga rättigheterna - Efter så många års lidande vill Östtimors folk se verkliga förändringar. Ett blygsamt första steg skulle vara att frige alla östtimoresiska politiska fångar. Ett sådant steg skulle förnya hoppet om fred och bidra till nästa omgång av de FN-understödda samtalen." Det är vad jag önskar skicka med utrikesministern och regeringen i dessa olika samtal. Jag hoppas naturligtvis på resultat.

Herr talman! Marianne Andersson har frågat mig vilka åtgärder svenska regeringen ämnar vidta till följd av EU-kommissionens rapport om utvecklingen i Turkiet efter tullunionens ikraftträdande. Hon har också frågat på vilket sätt regeringen avser att öka trycket på Turkiet för att bryta den politiska passiviteten vad gäller demokratisering och ökad respekt för mänskliga rättigheter. Jag tänker förkorta det "MR" Ragnhild Pohanka har frågat mig hur Sverige har kunnat påverka Turkiet vad gäller mänskliga rättigheter sedan tullunionen upprättades. Jag avser att besvara de två interpellationerna i ett sammanhang. Frågan om en tullunion mellan EU och Turkiet debatterades länge och livligt innan den trädde i kraft den 1 januari 1996. Bristen på respekt för de mänskliga rättigheterna i Turkiet sågs som det viktigaste hindret för avtalet. Turkiska regeringsföreträdare gjorde dock klara utfästelser om att MR och demokratiseringsprocessen skulle utvecklas i positiv riktning. Dessa utfästelser blev avgörande för att såväl ministerrådet som Europaparlamentet röstade för en tullunion. I samband med diskussionerna om tullunionen som pågick under hösten 1995 åtog sig kommissionen att göra en årlig rapport om relationerna med Turkiet. Den första rapporten presenterades i oktober 1996. Rapporten visar att löftena om en förbättring av MR-läget i Turkiet inte har infriats. Vi är många som är besvikna över denna utveckling. I rapportens slutsatser framhålls att EU ändå måste sträva efter fortsatt dialog och samarbete med Turkiet. Turkiet har en koalitionsregering bestående av det islamistiska REFAH-partiet och det västorienterade DYP. Västvärldens möjligheter att påverka Turkiet skulle minska om den turkiska regeringen bestämde sig för att ge upp sina ambitioner att söka närmast möjliga anknytning till Europa. Tullunionsavtalet utgör i detta sammanhang en viktig kanal mellan Turkiet och EU. Den turkiska regeringen har under hösten arbetat vidare med förslag om MR och demokratiseringsreformer. Åtgärdsprogram finns. Viktigt är att förslagen snabbt behandlas i parlamentet och att lagar stiftas som omgående kan tillämpas. De konstitutionella reformerna, som genomfördes under 1995, måste följas av kompletterande lagändringar. MR-läget i Turkiet är mycket oroande. Rapporterna om tortyr, försvinnanden och politiska mord har inte avtagit, snarare tvärtom. Regeringen har därför tagit en rad initiativ för att förmå den turkiska regeringen att skyndsamt genomföra de förbättringar som den redan ställt i utsikt. Inom ramen för EU har Sverige tillsammans med bl.a. Finland och Danmark varit pådrivande när det gäller att påtala bristerna på MR-området i Turkiet. Jag har vid flera allmänna rådsmöten betonat att Turkiet nu måste leva upp till sina åtaganden om förbättringar av MR-läget i samband med att tullunionen ingicks. Dessa krav har också framförts i den bilaterala dialogen med Turkiet. Regeringen har inom ramen för EU, liksom i direkta bilaterala samtal, hävdat vikten av att Turkiet efterlever de internationella konventioner på MR-området som landet har undertecknat. Regeringen kommer att påtala bristerna på MR-området i Turkiet - så länge de finns kvar. Regeringen har också bidragit till olika insatser på MR-området i Turkiet. Sverige stöder olika frivilligorganisationer med verksamhet i Turkiet. Regeringen har lämnat bidrag till den kursverksamhet som bedrivs av Raoul Wallenberg-institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Härigenom får bl.a. turkiska fängelsechefer utbildning i mänskliga rättigheter. Regeringen har även gett finansiellt bidrag till den svenska stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet, som i samarbete med turkiska Human Rights Foundation verkar mot tortyr. Stödkommittén genomförde i mitten av månaden ett besök i Ankara och Även om jag är kritisk vill jag inte att vi vänder Turkiet ryggen. Då skulle vi också vända oss bort från de krafter i Turkiet som verkar för en förbättrad MR standard i landet. Det är bra att Turkiet vill se sig som en del i Europa, men då måste också Turkiet inse att nödvändiga reformer på området mänskliga rättigheter måste genomföras.

Herr talman! Jag får också tacka för svaret. Det är egentligen med sorg i hjärtat som jag går till den här interpellationsdebatten. Tyvärr har det blivit som jag misstänkt när jag har studerat hur Turkiet arbetar. Man är oerhört skicklig på förhalningsteknik. Åtminstone sedan 1980 har man sagt: Vi arbetar med detta. Sedan stiftar man vissa nya lagar som förvärrar situationen, eller skall förbättra situationen, men det förblir ungefär samma förhållande. I dag har man nästan kommit upp i det antal förstörda byar som Saddam Hussein gjorde i norra Irak. Där gällde det en mindre befolkning, och procentuellt sett var 4 000 byar där mer. Men nu är man uppe i ca 3 500. Det är ganska kort tid sedan det var under 2 000. En by kan vara några hundra invånare, men det kan också vara flera tusen. Det är oerhört många människor. Det finns flera miljoner internflyktingar som ökar på storstädernas slum, eller som periodvis är bomullsplockare, och de är kurder. Jag vet hur man behandlade kurderna när man skulle bygga Atatürk-dammen. Det var nästan bara kurder som fick flytta på sig. De som kunde uppvisa papper på sin kunskap, osv. kunde få ny jord. Men det var i stort sett inga kurder som fick någon ny jord, utan det var ett fåtal andra. Hela tiden finns detta förtryck. Om man tittar på historien är det en logisk utveckling hur det ser ut i Turkiet med byvakter. Det visades ett TV-program för inte så länge sedan, som sändes åtminstone två gånger. Det var oerhört tydligt hur man behandlade människor. Man tvingade människor att bli byvakter, och de utsattes från två håll. De tvingades under dödshot att bli byvakter. Sedan var de under dödshot från gerillan eller från vanliga kurder som inte är medlemmar i PKK. De blir kontrollerade på ett omänskligt sätt. Vi tyckte att man skulle ha krävt att Turkiet visade åtminstone några förbättringar i handling på området mänskliga rättigheter innan det fick gå med. Det togs som en seger för dess sätt att arbeta att det fick komma med. Det var bara ord. Man sade: Om ni gör detta och förbättrar den här situationen kan vi acceptera att ni är med i tullunionen. Det tolkade Turkiet enligt sitt sätt att se. Man arbetar inte som våra demokratiska partier eller länder gör, utan man arbetar på ett annat sätt. Man bara lovar, men man håller inte, och man är specialister på uppehållande åtgärder. Jag tycker inte alls att vi skall vända Turkiet ryggen. Jag är glad för att jag fick höra det uttalat här. Men jag tror att vi måste ha ett annat sätt att arbeta med Turkiet. Vi skall inte tro på någonting förrän vi får se vad som händer. Det finns sådana horribla saker som att man har träffat ett avtal med Iran om återsändande av flyktingar. Förr gjorde man det ändå, men nu är det formaliserat sedan något år. Det betyder att man sänder tillbaka Mujahedin eller sådana som varit i opposition till Iran, och Iran sänder tillbaka kurder som har lyckats fly. Detta är ett formaliserat avtal. När det hände dessförinnan var det svårt att bevisa och man kunde kanske inte göra så mycket från något annat land. Men i och med att detta avtal finns borde det tas upp i säkerhetsrådet. Vi har oerhörda möjligheter nu som inte fanns för ett halvår sedan när vi hade den förra interpellationsdebatten.
Herr talman! Jag får också instämma med dem som tackar för svaret. Det är bra att dessa interpellationer har ställts. Jag var med på resan nu i januari. Jag fick i stort sett bekräftat de uppgifter som har förekommit från andra håll, och som kommissionen har visat i sina utredningar. Rights Association har klar sin statistik för 1996 när det gäller olika mänskliga rättigheter. Den konstaterar i sin rapport att utomrättsliga avrättningar och dödsfall genom tortyr under häktestiden har ökat från 122 personer under 1995 till 190 under 1996. När det gäller antalet personer som har dött i väpnade sammanstötningar har det minskat från ca 4 000 till 3 000.

Det var vad vi varnade för som tyckte att man skulle ha försökt att vänta och ökat pressen på Turkiet i stället för att gå på tullunionen. Men nu är vi där. Vi anser att det är grundläggande att fortsätta dialogen med Turkiet och så långt möjligt öka trycket på regeringen där. Som Ragnhild Pohanka tog upp är grundbulten i många av dessa sammanhang den väpnade konflikt som pågår i sydöstra Turkiet. Jag skulle vilja veta om regeringen har några funderingar och idéer om hur man kan stimulera att det blir vapenvila, dialog och någon form av förhandlingar. Parterna kan ju inte träffas direkt, vilket är ganska normalt i sådana här situationer. Men i andra historiska konflikter - Sydafrika, Nordirland och Palestina - har man via olika kanaler så småningom lyckats komma i gång och trappa ned. Kan man tänka sig nordiska initiativ t.ex. för att man också skall få med andra OSSE-länder så att man hittar vägar att nå politiska lösningar i stället för att den här meningslösa militära konflikten fortsätter? Inom FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna skulle man kunna verka för en resolution som uppmanar Turkiet att bjuda in en arbetsgrupp som undersöker bakgrunden till att personer försvinner och som undersöker förekomsten av olagliga arresteringar. FN:s utsedda rapportörer för utomrättsliga avrättningar skulle då kunna få i uppdrag att undersöka förekomsten av sådana avrättningar och av tortyr. Jag vill gärna ha en reaktion på dessa synpunkter från utrikesministern.
Herr talman! Även jag vill tacka utrikesministern för svaret. Jag deltog också i den grupp som var i Turkiet den 12-16 januari. Vi träffade en rad olika organisationer. Vi träffade fackföreningar, läkare som arbetar med tortyroffer, progressiva journalister, organisationerna för mänskliga rättigheter, f.d. parlamentsledamöter och en kristen biskop - han var syrian. Under alla våra möten och diskussioner fick vi just bekräftat det som alla är överens om, nämligen att Turkiet inte lever upp till de mänskliga rättigheterna. Situationen förvärras. Det pågår faktiskt ett inbördeskrig i Turkiet. Jag tror att de flesta kunde bekräfta det. De officiella myndigheter som vår grupp hade möjlighet att träffa var: Justitiedepartementet och MR-utskottet i det turkiska parlamentet. De har alltså genom en speciell lag ett särskilt MR-utskott, vilket de påpekade noga. På Justitiedepartementet gav de oss en skrift för att visa oss att de verkligen jobbar med mänskliga rättigheter. Tyvärr är den på turkiska och omöjlig att ta till sig. Man kan knappast säga att vi blev tillfredsställda med de svar som vi fick av ordföranden i MR utskottet i parlamentet. De frågor som vi ställde blev inte bemötta. Det var först en officiell hållning. När vi sedan ställde frågor om sydöstra Turkiet kan man säga att vi bemöttes med svaret att det i stort sett var ovänligt att fråga om sådana saker. Det handlade om terrorister. Och terrorister, dvs. PKK, skulle först elimineras. Sedan kunde man diskutera. Det var alltså en oresonlig hållning, och det var oerhört svårt att föra en normal diskussion. Jag skulle vilja återkomma till det som Bengt Hurtig tog upp och som nämndes under flera av våra möten i Ankara och Istanbul, nämligen att Sverige skulle kunna spela en roll som medlare i den situation som råder i sydöstra Turkiet, kanske tillsammans med andra skandinaviska länder. Man hänvisade till vad Norge hade gjort tidigare i f.d. Jugoslavien och menade att Sverige kunde göra någonting. Vi tog upp resolutionen från Europaparlamentet. Den togs knappast på allvar från den officiella sidan. Man var inte riktigt intresserad av att förstå resolutionen i höstas. Däremot menade de organisationer av NGO-typ som vi träffade att det skulle bli en helt annan kraft i Europaparlamentets resolution om de enskilda nationerna samtidigt skulle hävda ungefär samma saker. Jag vill alltså ställa en fråga om möjligheterna att bidra just i medlararbetet för en fredlig lösning.

Herr talman! Vi vidgar nu diskussionen. Den handlar inte bara om förbindelsen mellan EU och Turkiet utan är mer allmän. Det gäller att använda alla de olika instrument som finns när vi skall trycka på för en bättre efterlevnad av mänskliga rättigheter i Turkiet. Turkiet måste naturligtvis efterleva de internationella konventioner som man har skrivit under och också leva upp till sitt medlemskap i FN, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Samtidigt måste vi naturligtvis inse det som flera talare pekar på, nämligen att det är en väpnad konflikt i landet. Man kan inte bortse från den. Den skapar naturligtvis ett mycket allvarligt läge, och det finns en oresonlighet hos båda parter i den konflikten. När jag får frågan om jag kan se en lösning eller har någonting att komma med måste jag i ärlighetens namn säga: nej. Många har gjort försök, men jag kan inte säga att jag kan komma med någon lösning på den här konflikten. Man hoppas ju på människors vilja att leva i fred och att människors förnuft så småningom skall leda till att man hittar varandra. Detta måste ju ändå göras upp i ett samtal vid ett förhandlingsbord. Det finns ingen annan möjlighet. Kan någon utomstående delta som medlare? Vad gäller medlingsinsatser måste alltid båda parter önska insatser från någon utomstående. När man väl har fått en förfrågan och två parter önskar detta får man se vem som kan vara lämplig som medlare. Jag tror att alla vi som känner den här konflikten skulle vara beredda att göra insatser, men först måste det alltså finnas förutsättningar. Om vi går tillbaka till EU:s förhållande till Turkiet skulle jag vilja peka på något för att göra historieskrivningen litet mer rättvisande. När vi diskuterade det här under 1995 var det faktiskt inte bara fagra ord från den dåvarande turkiska regeringen. Det var inte bara uttalanden om att förbättra situationen vad gäller mänskliga rättigheter. Det gjordes också insatser. Man genomförde faktiskt en grundlagsreform i juli 1995 som innehöll flera lagändringar i riktning mot ökad demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Man gjorde en förändring av den turkiska terroristlagen, vilket ledde till att omkring 140 politiska fångar släpptes fria. Det var alltså saker och ting på gång i rätt riktning vid den tidpunkt då beslut fattades om tullunionsavtalet av Europaparlamentet. Det är sant att det blev en tillbakagång 1996. Den utveckling som vi såg som positiv under 1995 följdes inte upp, snarare tvärtom. Landet befinner sig i en situation med en ganska bräcklig politisk ledning. I och för sig håller regeringen samman, men vi kan se att man har mycket olika åsikter. Det handlar å ena sidan om att dra åt det islamiska hållet och å andra sidan om sekularisering. Å ena sidan finns de som har ögonen på väst. Å andra sidan finns de som tittar mer åt öst. Detta har dessvärre inte lett utvecklingen framåt.

Herr talman! Jag vill också på grund av det som har sagts av andra talare fråga: Är utrikesministern beredd att försöka ta ett nordiskt initiativ? Jag vet ju att utrikesministern är mycket engagerad i mänskliga rättighetsfrågor och också i denna fråga. Men vad kan man göra? Kan det här vara en möjlighet? Sedan får man inte glömma bort Turkiets stormaktsdrömmar. Turkiet har ju radio och TV sändningar till alla olika turkisktalande folk runt omkring för att försöka öka grogrunden för en turkisk stormaktsbildning. Hur djupt detta går, och vilka möjligheter de har, kan inte jag bedöma, men det finns helt klart där. Det är då bra att arbeta direkt eller genom de nordiska länderna. Det är mycket som har hänt de senaste åren. Jag tänker bl.a. på de fängslade parlamentarikerna och på hungerstrejken bland fångarna. Detta är ju också nära knutet till svensk flyktingpolitik, men det tänker jag inte ta upp här i dag. PKK har faktiskt utlyst vapenvila ett par gånger, men detta har man inte fått något gehör för. Jag tycker att det märkligt att man inte ens försöker. Det är märkligt att en sådan organisation som PKK när den kommer med förslag om vapenvila - och man har faktiskt hållit det också - inte alls får något gehör för detta. Det är ändå värt att pröva. Fast det kan vi inte lägga oss i förstås. Det är också viktigt att veta att det finns 300 000 soldater. 10 % av dessa gick också in i norra Irak och bombade där. Det gäller alltså inte bara Turkiet, utan det gäller det kurdiska området över huvud taget. Soldaterna i östra Turkiet kostar ungefär lika mycket som Turkiet får in på sin turism. Det är något att tänka på. Skall vi fortsätta ha fri turism eller skall det göras försök med bojkott mot turismen? Hundratals har mördats och ingenting händer. Det fruktansvärda är det lidande det kurdiska folket drabbats av under den här tiden. Man vet inte riktigt hur många kurder det finns i Turkiet. Det kan röra sig om 15 miljoner människor. En del hävdar att de är ännu fler. Det är alltså minst 25 % av befolkningen som får utstå detta lidande. Till det skall läggas andra minoriteter, fackföreningsledare, kommunister och oliktänkande, t.ex. alebiterna av vilka många är kurder. Det finns stora grupper som tillhör de förföljda. Kan verkligen ett land förfölja så stora grupper i längden? Men det är klart, kurderna i just östra Turkiet är ofta lågutbildade. Det finns många analfabeter. Det är inte som i Irak, där det finns många välutbildade och där läskunnigheten var så gott som total innan Gulfkriget. Det är alltså en skillnad jämfört med kurderna i Turkiet. Det är möjligt att det är lättare att manipulera dessa. Turkiet är också det land i världen som har fängslat flest journalister. Försvinnandena bland journalister är många och många har dött. Jag vet inte om Turkiet ligger högst i världen när det gäller antalet döda journalister, men när det gäller antalet fängslade journalister ligger i alla fall Turkiet högst. Man har också tagit journalister från andra länder. Jag vet att man fängslade en del under en stor demonstration i Diyarbakir. 100 000 personer deltog, och man sköt rakt in i folkleden. Det var efter att en ledare som hette Vedat Aydin blivit mördad. Vid detta tillfälle fängslades också journalister. Det finns mycket att angripa här. Jag hoppas att Sverige tar ytterligare ett initiativ, eget eller tillsammans med andra länder, om det går.
Herr talman! Mycket av problematiken i Turkiet cirkulerar ju runt den väpnade konflikten. Jag var där under en av vapenvilorna och frågade då hur man från regeringens sida såg på dessa vapenvilor. Man sade att det bara var ett trick för att PKK skulle skaffa sig mer vapen och ammunition. Det var inget man behövde bry sig om. Det har funnits en stenhård attityd, men det finns också tecken på att man ibland kan föra någon form av dialog. Man lyckades ju med hjälp av människorrättsassociationen förhandla loss en grupp turkiska officerare som tagits till fånga av PKK. Man fick tillbaka dem till den turkiska sidan. Då gick det tydligen att föra en sorts diskussion - via ombud i alla fall. De väpnade striderna har ju pågått under väldigt lång tid. Båda parterna bör rimligen inse att de inte kan vinna. PKK har ju sina baser och sin uppbyggnad utanför landet, och naturligtvis också i bergstrakterna. Det är oerhört svårt att komma åt dem. Ändå har man hållit på i tio år. Naturligtvis kan inte heller PKK vinna militärt mot Turkiet. Den insikten borde båda parterna bibringas. Min fråga när det gäller FN:s möjligheter kvarstår. Är det orimligt att tänka sig att i en resolution uppmana Turkiet att bjuda in en arbetsgrupp som undersöker bakgrunden till försvinnande av personer och förekomsten av olagliga arresteringar?
Herr talman! Utrikesministern! Jag nämnde norrmännen och f.d. Jugoslavien. Jag tror att det var i Palestina, Israel som de gjorde den fina insatsen, men det förringar den ju inte ett ögonblick. Jag skulle vilja nämna det man förlitade sig på. Man krävde av premiärministern att parlamentsledamöterna som satt fängslade skulle släppas, att MR frågorna skulle respekteras, att kurdfrågan skulle kunna diskuteras och att ändringar skulle göras i antiterroristlagen. Dessa krav ställde man till Tansu ÇCiller, men han har inte följt upp eller brytt sig om dem. De har alltså en röst utåt och sedan ett handlande som inte alls stämmer överens med den. Min känsla är att man självfallet inte får vända ett sådant här land ryggen. Man måste arbeta på alla möjliga plan. Man måste försöka både stärka de demokratiska krafter som finns och klart visa sitt avståndstagande till alla antidemokratiska tendenser som finns. Jag har skrivit en motion där jag föreslår att man t.ex. skulle kunna bryta avtalet om tullunionen eller göra en tillfällig suspendering av Turkiets rösträtt i Europarådet. Man skulle också kunna föra upp frågan i FN. Jag tror inte att säkerhetsrådet är till för annat än just sådana här allvarliga saker som situationen i Turkiet. Därför är det rimligt att Sverige försöker ta upp frågan i säkerhetsrådet.
Herr talman! Jag skall börja med Marianne Anderssons fråga om vad EU egentligen har gjort sedan man belutade om ett tullunionsavtal. Avtalet innebär ju ytterligare en möjlighet för EU och EU:s länder att ha en kanal för den kontinuerliga dialogen med Turkiet, och den har vi också använt oss av. Senast skedde det i samband med toppmötet i december, då utrikesminister ÇCiller kom till Dublin för en genomgång av kontakterna mellan EU och Turkiet. Självfallet diskuterades mänskliga rättigheter där. Inom ramen för tullunionsavtalet sägs att det skall föras en politisk dialog, vilket betyder att man skall ta upp sådana frågor som man är oenig om. Det sker också. Jag hoppas att vi från EU:s sida under våren skall ha ett formaliserat möte med Turkiet, ett associationsrådsmöte, som det heter. Det innebär ett mycket strukturerat möte där man tar upp alla frågor som behöver diskuteras och ventileras mellan EU och Turkiet. På det sättet tror jag att tullunionsavtalet ger möjligheter, och man skall inte övervärdera avtalet för Turkiets del. De har faktiskt inte vunnit särskilt mycket på det, så som det nu har blivit under det första året, tvärtom. Också de nordiska länderna ägnar sig gemensamt åt Turkietfrågan. Vi kommer att ha ett nordiskt utrikesministermöte i Oslo i början av februari, och där är Turkiet med på dagordningen. Det är självklart att vi skall arbeta på ett sätt som innebär bilaterala kontakter, nordiska initiativ och kontakter samt kontakter via EU och multilaterala organisationer - FN är självskrivet. Men jag skulle gärna vilja framhålla de Europabaserade organisationerna. EU har jag nämnt tidigare, men det gäller väl så mycket också Europarådet och OSSE. Alla har sina speciella kanaler och kontakter med Turkiet, och Turkiet är medlem i de senare organisationerna. Så låt oss arbeta med detta. Samtidigt skall vi också stimulera de krafter inom Turkiet som faktiskt vill ha en förändring. Senast för någon vecka sedan såg jag att affärsmän i Turkiet börjar känna att det som händer på MR-området faktiskt är negativt för deras verksamhet. Det är en positiv insikt. Sist men inte minst kan vi göra direkta, konkreta saker. I dag startar Raoul Wallenberg-institutet en av sina kurser för fängelsepersonal, framför allt fängelsechefer. Detta är en kurs som väcker stor uppmärksamhet i Turkiet. Det är bra för dem som får utbildningen, men det är också bra för MR-frågorna generellt att kurserna väcker uppmärksamhet.

Herr talman! Jag har en god känsla av att vi i stort sett är överens, utrikesministern och alla talarna. Det bådar gott för att det skall hända någonting. Vi lider med det kurdiska folket. Jag har också varit på en sådan resa för länge sedan, så vi har alla sett delar av det. Vi var också i östra Turkiet - man släpptes in där då. Jag ser att folket lider så. De har varit förtryckta så länge att kurderna i norra Irak inte har klarat av sitt självstyre. Därför måste det, som utrikesministern sade, också komma in utbildning. Det är viktigt. Jag tror också att ännu viktigare än själva utbildningen är att man göra någonting sådant i Turkiet. När vi var där för sex sju år sedan påstod man att tortyr och sådant skedde bara för att poliserna var okunniga. I och med att utbildning kommer in kan man inte ta till sådana argument för att tortyr fortfarande förekommer. Men det har inte minskat, trots att man skrev under redan den 2 februari 1989. Tortyren har inte minskat, utan den har möjligen ökat. Ingenting har blivit bättre, men vi måste trots allt hoppas att det kommer en vändning. När det går så långt att vanliga människor börjar opponera sig och det kommer underifrån, tror jag att internationella krafter kan bli ännu viktigare. Då kan man stödja det som kommer underifrån, och det kommer verkligen. Vi ser att hela världen i dag demonstrerar för mänskliga rättigheter och demokrati. Man gör det på så många håll att det inte kan vara en händelse, utan det måste vara något som håller på att utvecklas. Också i Turkiet demonstrerar man. Mödrarna demonstrerar för sina försvunna barn.
Herr talman! Jag kan inte säga att jag vet precis hur läget är vad gäller de humanitära organisationernas möjlighet att verka i sydöstra Turkiet, Marianne Andersson. Men jag har naturligtvis en åsikt om detta, och det är att de borde ha rätt att verka där. Jag tror nämligen att vilken regering som helst borde inse att det faktiskt är positivt att ha sådana organisationer med. Det skall naturligtvis alltid ske med hänsyn tagen till säkerheten - men man får heller inte överdriva säkerhetsaspekten så att man omöjliggör denna typ av insatser. Slutligen vill jag bara säga att jag tror att det är bra att vi för denna typ av debatt. Det är också bra att debatten är så nyanserad. Alla talare inser svårigheten för ett land som har en väpnad konflikt inom sina gränser som man inte har kommit till rätta med, och alla vill vi gemensamt att konflikten skall lösas. Ändå får detta aldrig vara ett försvar för att bryta mot mänskliga rättigheter. När vi framför kritik mot MR-situationen i Turkiet gör vi det samtidigt med argumentet att vi gärna vill se Turkiets närmande till Europa. Detta är också någonting väldigt viktigt. Det är nämligen inte så att vi i det kristna Europa på något sätt vill vända Turkiet - med islam som den dominerande religionen - ryggen. Tvärtom ser vi mycket gärna att Turkiet kommer närmare Europa. Jag tror att det är ett väsentligt budskap till alla som kanske tror annorlunda.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret, som jag kommer att återkomma till litet senare. Nyligen dog en tidigare helt frisk 45-årig man i en hjärnblödning, ett brustet åderbråck, på ett akutsjukhus i Stockholm. Det fanns inte plats på neurokirurgiska kliniken på Karolinska. Om mannen hade opererats akut där hade han sannolikt varit fullt frisk i dag. En av mina bästa vänner drabbades av samma sjukdom för några år sedan. Han hade tur. Han blev akut opererad som sig bör, och är i dag hälsan själv. Är det lotten som i framtiden skall avgöra om vi får den vård vi har betalat för? Syftet med min interpellation var delvis att belysa problemet med sjukvårdspolitikens minskade trovärdighet. Socialministern har själv uttryckt oro för att legitimiteten i att betala skatt kan urholkas, särskilt om man inför privata äldreförsäkringar. I dag betalas sjukvården till största delen över landstingsskatten. Men hur stor del av denna skatt som egentligen går till hälso och sjukvård varierar. Som exempel kan nämnas att i Stockholms läns landsting är det bara 60 % av skatten som går till vård. Den övriga delen går till kultur, trafik, fastighetsförvaltning m.m. Nyligen kom man på att man skall bilda ett inkassoföretag. Patientavgifterna måste jagas - kanske blir det skatterna i framtiden. Bara i Stockholms läns landsting går alltså mer än en miljard kronor till politiker, administration och sysselsättningsgaranti till personal som är frikopplad från vården av patienterna. En miljard kronor motsvarar ett universitetssjukhus eller flera små akutsjukhus. Det är svårt att förklara för medborgarna att man måste stänga intensivvårdsplatser när man t.ex. samtidigt ökar sjukvårdspolitikernas arvoden med 230 %. Detta är bara ett exempel. När landstingsskatten används till ändamål som för medborgarna anses vara mindre viktiga och ej bör tillhöra det som skall skattefinansieras kommer förtroendet för politiken och legitimiteten i att betala skatt att ifrågasättas. Detta gäller särskilt när ett område som sjukvården drabbas. Jag delar socialministerns oro för att legitimiteten i att betala skatt är hotad, men detta beror inte på förekomsten av privata försäkringar, utan på att utlovad vård inte levereras. Privata försäkringar är ett symtom på bristande förtroende - inte en orsak till det. Det är felaktiga politiska prioriteringar och dåligt ledarskap som urholkar förtroendet. Jag återgår nu till mina frågor. Den första frågan har jag inte fått något svar på, vilket jag beklagar. Anledningen till att jag vill öronmärka pengar till sjukvård är just att tydliggöra för medborgarna vart pengarna går, och därmed öka legitimiteten och även förtroendet. Ett problem kvarstår dock om man öronmärker pengar - att även pengar som på papperet går till sjukvård som jag tidigare nämnde inte alltid används till vård av patienter. För att koncentrera pengarna till vården krävs att den politiska detaljstyrningen försvinner. När t.ex. en barnklinik i Stockholms län renoveras ett år för att sedan läggas ned året efter kan man börja undra - särskilt när det visar sig att den kvarvarande barnkliniken inte klarar trycket på akutmottagningen. I går presenterades en SNS-rapport om framtidens sjukvård. Många förslag känns glädjande nog igen. Bl.a. föreslås att pengar till sjukvård öronmärks genom att tillsammans med sjukpenning m.m. föras över till en statlig fond. Landstingens politiska detaljstyrning tas bort. Mot bakgrund av detta frågar jag: Vad tycker socialministern om SNS-förslaget och kan hon se fördelen med att öronmärka pengar till sjukvården?
Herr talman! Socialministern! Jag vill börja med att tacka Margareta Nordenvall för att hon har ställt den här interpellationen. Jag tycker att det känns så angeläget att inte vi politiker glömmer bort att delta i den debatt som är viktigast för de enskilda människor som drabbas. Sedan vi diskuterade den här frågan i en interpellationsdebatt för några månader sedan har ännu fler människor hamnat i köer och ännu fler äldre människor har känt oro. Då undrar man självfallet vad det är som har hänt. Vad händer när vi tar upp och diskuterar frågan här i kammaren? Den första frågan jag vill ställa är: Vilka konkreta åtgärder har regeringen vidtagit för att lösa dessa problem? Jag tror att ett ord som man skall använda när det gäller vård och omsorg är trygghet. Trygghet är jätteviktigt för människor i vårt samhälle i dag, och det är kanske särskilt viktigt för människor som drabbas av sjukdom. Vi har en organisation i svensk sjukvård som är solidariskt finansierad i dag. Det är faktiskt också en allvarlig situation för oss som politiker, eftersom det är upp till oss hur vi planerar, organiserar och styr. Det är faktiskt vi som avgör om människor skall få vård och omsorg. Det finns inte så värst många i Sverige som klarar att betala all sin sjukvård själva. Därför är detta en utmaning. Jag tror också att detta är allra viktigast inte för dem som pläderar för sin egen situation, för dem som skriver insändare eller för de människor som kan skriva brev till oss politiker utan för dem som faktiskt ligger i sina sängar och är helt beroende av att vi organiserar och planerar en vård som är värd namnet. De har kanske inte ens anhöriga som kan tala för dem. Det är därför dessa frågor ständigt måste lyftas upp i den politiska debatten. Jag vill ställa nästa fråga till socialministern. Sedan partiledardebatten har 10 miljarder diskuterats. Göran Persson sade att de skulle gå till äldreomsorg, vård och skola. Någon dag senare skulle de gå till något mer och sedan var det Botniabanan. Jag är säker på att många människor runt om i landet i dag undrar vad det egentligen blir. Kommer vi att få 10 miljarder extra, eller är detta bara ett sätt att lugna svenska folket? Jag tror att socialministern är den som är mest initierad och åtminstone känner vad som är riktigt sant. Därför vill jag ställa den frågan.

Herr talman! Margot Wallström inledde med att ånyo skylla ifrån sig. Det har ju den socialdemokratiska regeringen valt att göra i stället för att försöka diskutera fakta och lösningar för framtiden. Att skylla ifrån sig tyder på att socialministern, liksom statsministern, väljer att inte se orsakssamband i ekonomin och att inte göra långsiktiga analyser av den politik som har bedrivits och av den som bedrivs. Jag beklagar detta. På socialdemokratiskt maner väljer Margot Wallström att lösa problem genom att skjuta till mer pengar i stället för att undersöka om de pengar som redan finns i dag i landstingen används på bästa sätt i vården. Kvantitet går före kvalitet, och däri ligger den politiska skillnaden mellan socialdemokrater och moderater. Den andra frågan jag ställde var ju: Vilka åtgärder vill socialministern vidta för att lösa den akuta situation som finns i dag, inte minst inom akut och intensivvård? Då väljer socialministern en gång till - jag har hört detta i snart två år - att hänvisa till HSU 2000 och nämner också att en obligatorisk äldreomsorgsförsäkring kan bli aktuell. Kan Margot Wallström tänka sig att även tillåta privata äldreförsäkringar som ett komplement till den obligatoriska försäkringen? Fördelen med privata försäkringar - vi har ju privata sjukvårdsförsäkringar - är att landstingen får hjälp av försäkringsbolagen att klara efterfrågan på äldreomsorg och sjukvård. I dag finns det ca 50 000 Sverige. Dessa personer betalar först landstingsskatt och tillför på så sätt sjukvården pengar men utnyttjar inte vården. Därutöver betalar de försäkringspremier. Det är alltså ett extra tillskott till landstingen. Nu kan man undra om detta är korrekt, men så är systemet. Privata försäkringar innebär alltså att det offentliga sjukvårdssystemet avlastas. De offentliga sjukhusen har då möjlighet att ge den vård som efterfrågas. Som socialminister skulle jag själv tacka och ta emot om det fanns en förstärkning från den privata sidan och en förstärkning av sjukvården via privata försäkringsbolag. Det innebär ju faktiskt att ni lättare skulle kunna ge alla patienter som behöver en bra vård. Vi skulle slippa de köer som Chatrine Pålsson talade om. Kanske är det bäst att svälja den destruktiva avundsjukan och vara tacksam för att människor tar saken i egna händer i stället för att sluta betala skatt. De är de sjuka patienterna som tjänar på det. I förra veckan fick vi höra att statsministern vill tillföra vården mer pengar medan socialministern vid olika tillfällen ställt sig skeptiskt till en vårdskatt och hänvisar problemen till HSU 2000. Nu hänvisar socialministern också till att man skall anordna en hearing. Men jag känner oro för att den kompetensminskning och kapitalförstöring som nu sker inom akutsjukvården går så snabbt att HSU 2000 inte kommer att hinna bli färdig. Jag tycker att det är viktigt, precis som Jönsson och Arvidsson har skrivit i SNS-rapporten, att man gör en bedömning av hur pengarna i vården används. Det finns pengar, men de behöver omprioriteras. Det är absolut oacceptabelt att en tidigare frisk 45-årig man skall dö i det svenska välfärdssamhället på grund av brist på nödvändig akut och intensivvård.
Herr talman! Det är givetvis väldigt viktigt för kommande generationer att ha en ekonomi i balans. Det är vi helt överens om. Det är också självklart att man kan jämföra siffror på det här sättet om när och var budgetunderskottet utbröt som värst. Men jag tror att man skall ha klart för sig att det för oss alla handlar om prioriteringar. Vi kristdemokrater har prioriterat annorlunda i vår budget. Ett exempel på det är matmomsen. Vi har sagt att det är bättre att ha en god vård och omsorg och att betala ett par kronor extra för ett kilo skinka eller något annat. Det är en prioritering som varje politiskt parti gör. Socialministern vill inte föreslå några organisationsförändringar. Men det är ju något som de facto pågår för fullt i landet. En del av dem har jag varit skeptisk till. Jag tänker på regionparlamenten - på det regionparlament som just nu byggs upp i Kalmar län. Där tar man de facto över uppgifter från landsting och kommuner. Samtidigt har äldreomsorgen i stort gått över till kommunen, med psykädel och allt. Det pågår alltså organisationsförändringar för fullt, och det måste man säkert se över totalt sett, så att inte dyra hus står utan verksamhet. Det tror jag är viktigt att komma ihåg. Avslutningsvis vill jag säga att hela Sverige talar om budgetunderskott. Alla vet och känner till det; i varenda soffa där man sitter och tittar på TV vet man vad budgetunderskott är. Jag tror att "vårdunderskott" är det ord vi i stället skulle försöka att litet grand hamra in. Jag menar inte att vi skall ha det. Men vi måste tala om att vi vill råda bot på vårdunderskottet. Mitt uppe i vårt arbete med att råda bot på budgetunderskottet kan inte människor få dö vid våra fötter.

Herr talman! Margot Walström vill inte förstå vad jag säger. När jag talar om privata försäkringar menar jag komplement till den solidariskt finansierade vård som vi har i dag. Jag talar alltså om att människor väljer att använda sina egna privata pengar när de har betalat skatt till att köpa försäkringar för att betala för sjukvården en gång till. Det är detta det handlar om, ingenting annat. Jag kan inte se att det är osolidariskt. Det har jag svårt att förstå. Jag har också svårt att förstå att socialministern säger nej till det extra tillskott av pengar som det faktiskt innebär för den offentliga vården att människor tar saken i egna händer. Jag vill återkomma till mina frågor. Det gläder mig att socialministern säger att det inte bara är resurser som löser problemen i vården. På den punkten är vi ense. Men jag vill gärna se det i handling också. Det kan ju ibland stanna vid ord utan att man kommer längre. Jag skulle vilja höra igen varför socialministern inte kan tänka sig att öronmärka pengar till sjukvården - just för att öka legitimiteten för medborgarna, för att man skall förstå vart pengarna går. Jag vill ånyo komma tillbaka till frågan om på vilket sätt HSU 2000 skall kunna lösa finansieringsproblemen inom vården. Hur skall detta gå till? Det finns i dag snäva direktiv som ej möjliggör de organisationsförändringar som Chatrine Pålsson bl.a. berör. Det sker i dag i socialdemokratiska landsting organisatoriska förändringar som inte passar inom ramen för direktiven för HSU 2000. Man behöver vidga dessa direktiv.

Herr talman! Jag får börja med att tacka socialministern för svaret. När vi diskuterade frågan här i kammaren hade vi kristdemokrater en avvikande synpunkt. Vi tyckte att man inte skulle ta bort den fria listan utan modernisera den och låta den vara kvar. I debatten framhöll jag också de psykospatienter som nu är anledning till min interpellation, hur oerhört viktigt det är att de tar sin medicin och hur svårt det kan vara när de inte ens har sjukdomsinsikt. Jag tycker naturligtvis att det är bra att socialministern är mjuk och har hjärtat på rätta stället för människors bästa. Men jag vill ändå fråga om det här var meningen. Här i riksdagen har vi ju bestämt att det finns en del system - socialförsäkringssystem, läkemedelssubventioner etc. - som är så viktiga att vi bör ha gemensamma regler i hela landet. Barnbidrag är ett annat exempel; det finns en rad sådana här trygghetssystem. Jag hade nog trott att man i det här fallet skulle skapa ett system som man sedan skulle leva efter. Annars borde det ju tydligt ha framgått att landstingen och sjukvårdshuvudmännen själva skulle bestämma det här. Det är ju också så att när man ökar högkostnadsskyddet samtidigt som man tar bort den fria listan blir det extra jobbigt och svårt för dem som är drabbade. Sedan har jag ytterligare en fråga. Socialministern skriver att syftet med regeringens förslag till ett nytt förmånssystem för läkemedel bl.a. har varit att skapa förutsättningar för en bra avvägning mellan läkemedelsbehandling och andra sjukvårdsinsatser. Jag skulle vilja veta vad socialministern avser. Om man får en operativ behandling betalar man mig veterligt inte för den, mer än att man får betala sin sjukvårdsavgift. Därför måste jag få veta vad socialministern avser med detta. Jag vill också passa på och fråga en sak till. Jag skrev i mina frågor: Om fler patientgrupper skulle komma och begära samma sak, anser då socialministern att det är upp till sjukvårdshuvudmännen och klinikerna att bedöma det? Då kommer ju trycket att öka oerhört mycket på det enskilda landstinget för att patienterna skall bli nöjda.
Herr talman! Det kan vara svårt att motivera personer som är svårt psykiskt sjuka att ta sina mediciner, och kanske ännu mer att betala för dem. Samtidigt har inte alla mediciner till psykiskt sjuka varit fria, utan det har berott på vilken medicin man har tagit, vilken medicin som har stått på den fria listan. HSU 2000 tog i sitt betänkande upp problematiken med de psykiskt sjuka, och man nämnde även detta med att föräldrar kanske funderar innan de tar ut dyra mediciner till sina barn. Men man sade också att gratis medicin inte var den enda lösningen på problemet. Propositionen innehöll tyvärr ingenting om de här problemen. En del andra tog upp det, bl.a. Folkpartiet i sin motion. Vad det handlar om är ju att medicin är en del av en behandling. Man måste motivera en patient att delta i hela behandlingen. Då kan eventuellt en gratis medicin vara en lösning på problemet. För diabetiker har man nu utarbetat ett vårdprogram. Jag anser att nästa grupp man utarbetar ett vårdprogram för borde vara de svårt psykiskt sjuka. Där kunde man beakta problematiken med medicinerna. Därför vill jag fråga socialministern om hon är beredd att ta ett initiativ till att ge t.ex. Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett vårdprogram för svårt psykiskt sjuka.

Herr talman! För mig är det här en etisk fråga. Jag tänker på det bibliska talesättet: Allt vad ni gör mot en av dessa mina minsta, så gör ni också mot mig. Det här är ju en svag grupp. Man skulle kanske inte kalla det en svag grupp, men det är en utsatt grupp. Det förekommer ofta i politiska sammanhang, t.ex. i Moderaternas program, att man vill skydda de svagaste grupperna. Men jag har aldrig hört någon definition på vilka de svagaste grupperna är. Man hör ofta från Folkpartiet att man vill slå vakt om de glömda grupperna. Men det är sällan man definierar detta exakt. För mig är det här ett typexempel på en grupp som är väldigt svag och som behöver hjälp. Vi har också genomfört en reform som kanske har slagit litet snett i vissa fall, nämligen psykädel. Det har berott på att kommunerna kanske inte haft resurser att ta hand om de här grupperna på bästa sätt. Vi vet att självmordsbenägenheten är väldigt hög i de här grupperna. Det har talats om att uppemot 20 % har tagit livet av sig efter utskrivningarna från de stora institutionerna. Det här är en av bevekelsegrunderna till varför jag har slagits i HSU 2000 för att bevara den fria listan. Jag var ensam om det. Nu är jag glad att Kerstin Heinemann har börjat mjukna litet grand och har tagit till sig en del av mina argument. Det är bra. Likaså är det bra att kd har ändrat sig. I HSU 2000 var både kdläkaren, miljöpartiläkaren och moderatläkaren emot den fria listan. Jag kommer då över till mitt andra argument. Jag tror att det här beror mycket på läkarna. Det finns en kåranda här. De har velat ha bort den fria listan. Det har varit prestige för dem. Det framgår även av tidigare utredningar, t.ex. Läkemedelsförsörjningsutredningen, Merkostnadsutredningen, osv. Det har funnits ett önskemål från läkarsidan. Läkarna har länge trott att de begriper bättre än politikerna hur sjukvården skall skötas. Det har varit en utbredd tankegång hos dem. Just detta har varit ett typexempel på detta. Detta har de vetat bäst. Fria läkemedel anser de vara något dumt. Därför har det blivit ett olyckligt beslut. Det blev ett olyckligt beslut i riksdagen. Det blev en olycklig proposition från regeringen. Och det var ett dåligt underlag på den här punkten från HSU. Frågan är nu vad man kan göra åt detta. Jag tycker att Margot Wallströms svar är balanserat och bra. Nu har vi bollat över detta till landstingen. Jag är, liksom Chatrine Pålsson, övertygad om att det kommer att bli en diskussion i alla landsting nu. Det kan vara bra, eftersom det då blir en politisk debatt. Skall vi hjälpa de allra svagaste och mest utsatta grupperna? Nu får landstingen ta denna debatt i stället. Men jag beklagar fortfarande att det blev ett sådant olyckligt beslut här, och jag är inte nöjd med det beslut som vi har fattat.

Innan jag ger ordet till Chatrine Pålsson vill jag säga att det är min avsikt att hinna med även den sista interpellationen, även om det skulle innebära att vi debatterar efter kl. 16.30.
Herr talman! Det finns faktiskt vårdprogram inom olika sjukdomsgrupper. Men jag skall säga det så mjukt jag kan, nämligen att jag tror att om de psykiskt sjuka hade haft samma förmåga som diabetikerna kanske även de hade ingått i gruppen för fria läkemedel. Jag tror att det är väldigt viktigt att man försöker handla någorlunda rättvist. Därför tror jag att det känns ännu hårdare för en grupp eller för dem som talar för denna grupp att bli förbigångna av några som är mer verbala. Vi kunde se hur det fungerade under november och december när folk hamstrade mediciner. På vissa ställen fanns det inte mediciner kvar. Och jag har sett en uppgift om att detta kostade staten en halv miljard. Det visade väl litet grand vilket enormt behov det blev. Jag undrar hur det skall bli när dessa depåer är slut. Den fria listan moderniserades faktiskt för drygt tio år sedan. Jag håller också med om att den är omodern. Men lösningen kanske är att modernisera den. Möjligtvis kan man ta bort något och sätta dit något annat. Jag tror att det i framtiden kommer att bli ett antal sådana vårdprogram som gör att människor får gratis mediciner. Det tycker jag också är riktigt. Socialministern säger att ett antal läkare har skrivit ut för mycket mediciner och kanske ordinerat mediciner i onödan. Jag hoppas att det inte är på det sättet, utan jag hoppas att vi kan ha tilltro till de läkare som vi har. Visserligen är det så att när man är betalningsansvarig blir det annorlunda. Men jag tror ändå generellt att människor har behövt detta. Jag vill även säga några ord om de psykiskt sjuka. De har under de senaste 20-30 åren drabbats oerhört hårt. Man har plockat bort hela strukturer av sjukhusplatser utan att bygga upp något nytt. Människor som har vårdats på psykiatriska kliniker eller mentalsjukhus, som de hette, slängdes ut utan att något annat byggdes upp. Det var bl.a. på grund av detta som så många begick självmord. De är alltså oerhört hårt drabbade i sjukvårdsapparaten. Vi har inte heller så många debatter här i kammaren om denna grupp. Jag anser därför att det är så viktigt att dessa människor inte drabbas ännu mer utan att de får sina behandlingsbehov tillfredsställda. Avslutningsvis vill jag säga att detta också är en ekonomisk fråga. Det är ju det humanitära som är orsaken till att jag tar upp denna fråga. Men när människor kommer tillbaka med ett sjukdomsbeteende som kräver sluten vård blir det oerhört kostsamt för samhället. Även detta måste man tänka på. Jag är väldigt glad att socialministern säger att hon är beredd att arbeta för att man skall ta fram vårdprogram och att dessa människor verkligen skall få gratis medicin. Jag skall också göra allt jag kan för att arbeta för detta.
Herr talman! Jag vill tacka socialministern för att hon är beredd att ta detta initiativ och försöka ta fram ett vårdprogram för i första hand de svårt psykiskt sjuka. Vi har tydligen samma syn på att frågan om mediciner inte är någon avskild del i vården utan att vi måste se detta i ett sammanhang och att gratis medicin i vissa fall kan vara en del därför att det är befogat för att få människor att delta i behandlingen. Det finns redan i dag en del landsting som gör på detta sätt. I och med att landstingen får ansvaret för läkemedel borde alla kloka landsting se över detta. Det är naturligtvis som Chatrine Pålsson säger att om man inte tar sin medicin och sköter sin behandling blir det dyrare för landstingen. Det kan därför vara även en god ekonomisk affär för landstingen att i vissa fall där det är befogat dela ut gratis medicin.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Det är klart att det fanns brister i den fria listan. Det var inte det som var problemet. Men det var olyckligt att den togs bort helt och hållet och efter en sådan diskussion. Nu tycker jag att debatten börjar bli mer nyanserad igen, och det är jag glad över. Ett argument är också att nästan alla länder i Europa har någon form av fria läkemedel. De har insett betydelsen av detta. När utskottet har varit på resor i fattiga länder, t.ex. i Sydostasien, har jag frågat hur man där gör med de svårast utsatta grupperna och deras mediciner. Då har jag fått svaret att man betalar medicinen för dessa grupper. Det handlar om att ha en humanistisk syn på detta. Det var ett olyckligt beslut som fattades, men nu får vi göra det bästa möjliga av det. Och jag tycker trots allt att socialministern har en bra inställning i denna fråga.

Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att för den som inte har några pengar är också 1 300 kr mycket, men även 500 kr är mycket för den som inte har några pengar. Om man ser detta på det viset tror jag att man förstår att det, om det är nästan livsviktigt att ta sin medicin, blir fråga om andra proportioner. Jag vill tacka för en trevlig debatt och för det som vi har fått ut av debatten. Det är ju det som debatten är till för.

Herr talman! Ewa Larsson har frågat mig om jag inför riksdagen avser att redogöra för varför regeringen avslagit överklaganden över vissa detaljplaner för Norra länken och Fysikcentrum samt redogöra för dessa detaljplaners inverkan på landskapet. Ewa Larsson har vidare frågat om varför jag vid beredningen av ärendena inte remitterat dem till Naturvårdsverket, Ewa Larssons fråga berör regeringsbeslut i enskilda förvaltningsärenden. Några av besluten prövas för närvarande av regeringsrätten efter ansökningar om rättsprövning. Jag begränsar mig därför i detta sammanhang till att kortfattat redogöra för innehållet i regeringens beslut. Regeringen har prövat tre detaljplaner för Norra länken och en detaljplan för Fysikcentrum. Regeringen prövade överklaganden över detaljplan för Norra länken avseende delen Norrtull-Roslagstull den 29 februari 1996. Den 24 oktober 1996 prövade regeringen överklaganden över detaljplaner för Norra länken avseende delen Roslagstull-Ugglevikskällan Regeringens beslut är utförligt motiverade. Regeringen har vidare i ett yttrande till regeringsrätten den 26 september 1996 utvecklat dessa skäl. Av regeringens beslut framgår också att regeringen inte funnit skäl att inhämta ytterligare utredning än som anges i besluten. Vad beträffar frågan om detaljplanernas förenlighet med bestämmelserna i naturresurslagen om nationalstadsparken vill jag kort erinra om att riksdagen ställt sig bakom uttalandena i regeringens proposition om nationalstadsparken . I denna anges bl.a. att en utbyggnad av Norra länken med anslutningar bör kunna förenas med bestämmelserna om en nationalstadspark. Detta kan ske genom att Norra länken med anslutningar förläggs i tunnelläge under nationalstadsparken och genom att till leden hörande anordningar ovan jord utformas på ett sätt som inte skadar områdets natur och kulturvärden. I propositionen anges vidare att en utveckling av högre utbildning och forskning samt till forskning anknuten verksamhet inom Roslagstulls sjukhusområde och småindustriområdet vid Albano inte torde förhindras av skyddet. Ett genomförande av planerna på ett s.k. Fysikcentrum och av erforderliga lokalvägar för denna verksamhet kan enligt propositionen ge möjligheter till förbättringar av miljön i denna del av nationalstadsparken. Jag vill i detta sammanhang erinra om att huvuddelen av den planerade trafikleden till den del den är belägen inom nationalstadsparken avses att förläggas under jord. Vidare har den planerade Fysikcentrumbyggnaden varit föremål för arkitekttävling och omfattande bearbetning för att uppfylla de krav som ställs på byggande inom nationalstadsparken. Jag vill också erinra om att regeringens prövning av detaljplanerna medfört att dels ett föreslaget ventilationstorn vid Albano, dels planerad bostadsbebyggelse utmed Roslagstull-Roslagsvägen undantagits från detaljplanerna. Regeringen har därmed funnit att detaljplanerna inte strider mot nationalstadsparksbestämmelserna i naturresurslagen.
Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret. "Regeringens beslut är utförligt motiverade", står det i svaret. Av regeringens beslut framgår det att regeringen inte funnit skäl att inhämta ytterligare utredningar. Det är bra. Men jag undrar hur regeringen har resonerat vid avvägningen mellan olika allmänintressen när man gjort prövning av överklaganden av detaljplanerna för Norra länken och Fysikcentrum. Ministern återger vad vi i riksdagen gått med på, nämligen att Norra länken med anslutningar bör kunna förenas. Det står dock "bör". Det står också att det skall "utformas på ett sätt som inte skadar områdets natur och kulturvärden". Bra. Då undrar jag om inrikesministern anser att det historiska landskapets natur och kulturvärden i det här aktuella området är kända och beskrivna. Vidare undrar jag vilka värden de tillmäts. Kan inrikesministern definiera just begreppet historiskt landskap? I lagstiftningen står det att det historiska landskapets natur och kulturvärden inte får skadas. Vi är helt överens om att det står så. Men här har vi ett nytt begrepp, som vi också tagit upp i Kulturutredningen och som vi hoppas mycket på när det gäller våra kulturarv. Vi har haft diskussioner om hur det här skall värderas. Hur definierar alltså inrikesministern det här med historiskt landskap? Det är, som sagt, nytt i svensk lagstiftning. Jag undrar också hur ansvarig myndighet analyserar detta i förhållande till byggnader i den fysiska miljön.